Fru talman! Ärade ministrar och riksdagsledamöter! Ärade åhörare! Jag ber att få ge er en eloge för ert tålamod, för att ni är kvar under denna långa debatt. Det känns roligt för oss som kommer in mot slutet av debatten. Jag kommer i dag att dröja något vid en av de grupper som är utsatta i samhället, en grupp som vi behöver bry oss om på ett särskilt sätt. Det rör sig om barn till missbrukare, i synnerhet till alkoholmissbrukare. Som väl är har vi i Sverige fortfarande en enad front mot narkotika. Vi är medvetna om att liberaliseringstendenserna är en stor fara i allt fler länder i Europa. Även om en och annan debattör dragit en lans för liberalisering också på våra breddgrader är dock enigheten om att narkotikan inte är en accepterad drog i det svenska samhället mycket stor bland både politiker och allmänhet - även om risken finns att den accepteras i vissa innekretsar. Narkotikan är därför inte det största problemet i det svenska samhället, även om vi gör väl i att iaktta mycket stor vaksamhet, speciellt med tanke på EU och när det gäller att göra vår röst hörd där mot liberaliseringstendenserna. Alkoholen är ett så mycket större problem både medicinskt och socialt eftersom den drabbar så många fler människor. Även det faktum att inställningen till alkoholen är så olika gör att vi tycks ha svårt att tackla de problem som den för med sig för en stor del av befolkningen. Under förra mandatperioden tillsattes en alkoholkommission vars uppgift var att dels analysera läget, dels komma med förslag på lämpliga åtgärder för att minska alkoholbruket. Vi har ju ställt upp på Världshälsoorganisationens mål att bruket av alkohol skall minska med 25 % fram till år 2000. Vi kristdemokrater ansåg det mycket angeläget att få en klar bild av hur alla de barn som växer upp i hem där alkohol missbrukas har det. Vi arbetar för att detta skulle vara en av Alkoholkommissionens uppgifter. Alkoholkommissionen kom ut med ett delbetänkande, SOU 1994:29, som handlar om just dessa barns situation. Man uppskattar att de svenskar som dricker så mycket alkohol att det har en negativ inverkan på deras hälsa, familjeliv och arbete kan uppgå till så många som 300 000 personer. Det allvarligaste problemet är dock de barn som växer upp i familjer med verkliga missbruksproblem. Dessa barn bor mitt ibland oss, men hur deras liv ter sig har de flesta av oss egentligen inte en aning om. Hur har de det egentligen? I vilken utsträckning far de illa av föräldrarnas missbruk? Får många av dem otillräcklig hjälp eller kanske ingen hjälp alls? Hur många av dem hamnar själva i missbruk eller i andra svårigheter på grund av sina uppväxtförhållanden? Dessa frågor är allvarliga och de borde inte lämna någon av oss oberörd. Jag vill påstå att många av dessa barn blir bestulna på sin barndom. Dessa barn är precis som andra barn mycket solidariska med sina föräldrar. De drar sig ofta för att berätta om sin svåra situation och lämnas kanske delvis därför helt utan hjälp. Olika undersökningar tyder på att så många som 10 % av barnen - t.o.m. siffran 15 % har nämnts - föds i hem där en förälder eller båda föräldrarna har problem med alkohol. Alkoholkommissionens analys av alkoholmissbrukets sociala konsekvenser visar på ett brett skadepanorama för barnens del, med konsekvenser långt upp i vuxen ålder. Alkoholkommissionen redogör för ett flertal olika undersökningar av barn från hem med missbruksproblem. De barn som i Sverige tas om hand för samhällsvård kommer ofta från hem med missbruksproblem. De flesta bor emellertid kvar i sina hem och far då illa i det tysta på grund av föräldrarnas missbruk. Som jag tidigare nämnde är dessa barn, som de flesta andra barn, mycket solidariska. De vill skydda sina föräldrar. De kanske också bär på en skamkänsla och inte vill tala om hur det är, därför att de tror att det endast är de som har det så här. Barn till missbrukare tar ofta ett ansvar som är långt större än det som är normalt för deras ålder. Som exempel nämndes i Alkoholkommissionens betänkande en flicka som, trots att fadern flyttat ifrån familjen, varje helg sökte upp honom för att vara honom till hjälp när han drack mer än han själv klarade av. Hon var hos fadern från torsdag till söndag. Hon var den som tog hand om honom i hans elände. Den otrygga miljön, som ibland kan präglas av bråk och misshandel, kan leda till svåra störningar i barnets utveckling. Det kan röra sig om psykosomatiska problem, skolproblem och svårigheter med kompisar; sådana problem är vanliga i denna grupp. Det finns många olika undersökningar gjorda. Ändå kan man säga att folk i allmänhet har vetat alldeles för litet om denna grupp. Nylander kom i sin undersökning på 1950-talet fram till resultat liknande dem som framkommit i mer nyligen gjorda undersökningar. Redan under småbarnsåldern visar dessa barn tecken på en sämre allmän utveckling än andra barn. Dödligheten är högre osv. - man kan räkna upp många olika saker. Man har särskilt märkt att pojkar har svåra problem. Men kanske är det så att vi har svårare att identifiera problemen hos flickor. Det jag till sist skulle vilja nämna är att det är oerhört viktigt att vi utifrån Alkoholberedningens analys nu kommer till skott för att hjälpa dessa barn. Det finns ett antal grupper, men det är bara ett tiotal, som är direkt inriktade på dessa barn. Även om detta naturligtvis är kommunernas ansvar - ett stort sådant - måste vi signalera utifrån Alkoholkommissionens förslag och se till att detta arbete kommer i gång. Detta är verkligen barn som far illa och som vi alla har ansvar för.
Fru talman! För mig innebär välfärd att alla får möjlighet att utbilda sig, att man kan lita på att bli omhändertagen på ett värdigt sätt om man inte kan ta hand om sig själv, att ha tillgång till den bästa sjukvård vilken ställning man än har när man blir sjuk och att alla ges möjlighet att efter sina förutsättningar försörja sig själva. Sverige är nog det land där vi kommit längst när det gäller att ge den tryggheten till alla invånare. När socialdemokraterna skapade det system som vi i dag har var stora delar av befolkningen engagerade. De kände stolthet över att deras politiker genomförde de reformer som man ville ha. Men systemet bygger på medborgarnas delaktighet. Det krävs t.ex. läkarintyg endast fr.o.m. den sjunde dagen, när man är sjukskriven. Och kontroller är sällsynta. Det betyder inte att man får sjukskriva sig när vädret är vackert. Så länge det bara är en och annan som gör det märks ingenting. De utnyttjar visserligen oss andra, men systemet fungerar om man blir sjuk. Men om den allmänna meningen blir att det är okej att fuska till sig försäkringsersättningar och bidrag hotar det hela välfärdssystemet. Samtidigt kan jag inte som politiker gå runt och uppmana medborgarna att slå vakt om välfärdssystemet, när det står att läsa i tidningar hur olika politiker utnyttjar de ersättningssystem som vi har. Om det är möjligt att få kostnadsersättning skall man fråga sig om man har den kostnaden, inte hur man kan få ersättningen. Därför är det bra att talmannen nu har tillsatt en grupp som skall se över alla ersättningsnivåer. Visst inser medborgarna att Sverige har dålig ekonomi. I valrörelsen lovade vi socialdemokrater ingenting annat än kärva tider. De som röstade på oss socialdemokrater gjorde det därför att de litar på att vi fördelar bördorna rättvist. Jag tror inte att det sticker folk i ögonen att ministrar och riksdagsledamöter är relativt välavlönade. För den tiden är förbi då man förväntade sig att alla sjuksköterskor, präster och politiker skall leva för sin uppgift som om det vore ett kall. Men jag tror inte att folk hade räknat med att drabbas av nedskärningar för att vi skall ha råd att betala offentliga sektorns chefer Om vi skall kunna behålla vår gemensamma välfärd, måste vi återigen göra klart att den bygger på att alla människor i landet tar ett gemensamt ansvar. Ett sätt att göra det på är helt enkelt att vi politiker föregår med gott exempel.

Fru talman! Jag såg i Aftonbladet i förra veckan att biträdande socialministern Anna Hedborg fick frågan om hon liksom alla andra var stolt över pensionsöverenskommelsen. Det är inte svaret som är intressant, för det var ju givet, utan frågan. Hur vet intervjuaren att alla är stolta över pensionsöverenskommelsen?

Socialdemokraterna. Men propositionen avvek på många viktiga områden från arbetsgruppens förslag. Detta berodde på att det, trots att remisstiden var så kort, hade kommit in många viktiga synpunkter på arbetsgruppens betänkande. Regeringsförslaget innebar att ikraftträdandet flyttades fram ett år, till den 1 januari 1996. Ett stort antal viktiga frågor ansågs behöva ytterligare beredning. Detta stämde också väl överens med remissinstansernas synpunkter. Sedan dess har följande hänt. föras till statsbudgeten i stället för till AP-fonden. Därtill skall fr.o.m. 1995 en del av pensionsavgifterna sättas av till en särskild förvaltning för det premiereservsystem som skall inrättas i det nya pensionssystemet, för individuella premiereservkonton. Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att lämna förslag till hur detta system tekniskt bör utformas. Regeringen föreslår nu i årets budget att ikraftträdandet av det nya pensionssystemets intjänanderegler bör flyttas fram ytterligare ett år, till den 1 januari 1997, dvs. två år senare än vad pensionsuppgörelsen innebar. Socialdepartementet kommer under våren att remittera en departementspromemoria med förslag om lagförslag om bl.a. intjänande av inkomstrelaterad pension i det nya pensionssystemet. Regeringen menar att det är av stor vikt att dessa förslag till detaljutformning blir föremål för en ordentlig remissbehandling. Tillsammans med remissynpunkterna skall departementspromemorian läggas till grund för en proposition till riksdagen. I den fortsatta beredningen kommer vidare förslag till den finansiella infasningen av pensionsreformen och förslag om den lagtekniska utformningen av garantipensionen och det s.k. premiereservsystemet att läggas fram. Det är bra att regeringen flyttar fram tidpunkten för när det nya pensionssystemet skall träda i kraft - för att ge tid till ett ordentligt remissförfarande. Det är ett erkännande till alla dem som ansåg att tiden för att sätta sig in i ett så komplicerat problem som byte av pensionssystem, och allt vad detta innebär för den enskildes framtida trygghet, var alldeles för kort. Jag hoppas innerligt att det material som kommer att gå ut på remiss blir lätt att få tag på och utformat så att det stimulerar till diskussion - ingen ny reklambroschyr alltså. Att förtroendet för det kommande pensionssystemet är svagt kan man se på att nytecknat pensionssparande i privata former varit rekordhögt under 1994. När beslutet om riktlinjerna för ett nytt pensionssystem diskuterades i juni tog jag upp många av de oklarheter som den dåvarande regeringen sköt framför sig.

Fru talman! Jag är mycket oroad över den beslutsgång som tillämpas för den viktiga pensionsfrågan. Den borgerliga regeringen tillsatte en genomförandegrupp för att "vårda uppgörelsen". Om man efter allt utredningsarbete som gjorts efter junibeslutet inte kan komma överens skall Pensionsarbetsgruppens ursprungliga förslag gälla. Av de riksdagsledamöter som skall fatta det avgörande beslutet var inte mer än hälften med när principbeslutet fattades i juni 1994 - resten är nya. Uppgörelsen var en kompromiss, gjord vid ett givet maktförhållande. Nu är majoritetsförhållandet ett annat. Ett nytt parti, Miljöpartiet, har kommit in, och Ny demokrati är inte längre med. Fru talman! Jag förväntar mig att vi får ett fullständigt beslutsunderlag, som färdigställts efter genomgående diskussioner, och att alla som skall ta ansvar för pensionerna i framtiden skall kunna påverka beslutet. Det är ju ändå innehållet i det framtida pensionssystemet och konsekvenserna av detta som beslutet kommer att gälla - inte formerna för ärendebehandlingen.

Fru talman! Det har fattats beslut i riksdagen om pensionsuppgörelsen vad gäller principerna. Karin Wegestål beskrev vältaligt den process som återstår innan det nya systemet är fullständigt genomfört. Jag begärde ordet bara för att säga att det är alldeles självklart att riksdagen skall få ett fullständigt underlag från denna process. Det är just därför som vi bl.a. har skjutit upp tidpunkten för införande av lagregleringen beträffande intjänandereglerna. Det blir en ganska mastig lagbok, som måste både remitteras och diskuteras ordentligt. Riksdagen måste också få tillräcklig tid för att behandla den, liksom alla de övriga frågorna. Det är däremot naturligt att vi vet ganska väl hur det kommer att se ut i praktiken. Visst återstår många tekniska frågor, men de absolut avgörande frågorna har redan behandlats. Jag tror därför inte att någon som vill sätta sig in i frågorna behöver tvivla på vad som i grund och botten kommer att gälla för framtiden. Vi kommer naturligtvis att vara mycket noga med att se till att riksdagen får allt det underlag som krävs för att kunna fatta detaljbesluten.

Fru talman! Jag vill varmt tacka statsrådet för detta förtydligande. Jag är mycket nöjd med det. Jag var mycket glad redan över skrivningen i budgetpropositionen, men det är alldeles utmärkt att vi nu har fått detta besked. Jag ser fram mot en fortsatt debatt, så att vi får ett verkligt bra pensionssystem.

Fru talman! I den tidigare debatten talade man en del om bostadssegregation. Det kan vara anledning att inleda den här diskussionen med att säga att hade den politik som innebär att man sätter konsumenten och valfriheten i främsta rummet fått existera i Sverige under de decennier som miljonprogramsområdena byggdes, hade de inte byggts. Vi skulle ha haft mänskligare bostadsområden, som hade varit betydligt bättre i många avseenden. Det här är resultatet av den socialistiska planhushållningspolitik som kännetecknade 60 och 70-talet när det gäller bostadsbyggandet. Eftersom talartiden inte är så lång är det inte så många ämnesområden man kan ta upp. Jag skall dock ta upp några. För ett år sedan sade Boverket att det då införda Annell-systemet var fördelaktigare än det tidigare systemet. Det berodde på att räntorna i Sverige hade sjunkit. Då fungerade systemet alldeles utmärkt. Det blev billigare för konsumenten, och resultatet för statskassan blev bättre. I dag kan vi konstatera att bostadslåneräntorna är ungefär fyra procentenheter högre. Man säger att Annell-systemet inte fungerar och att vi måste tillsätta en utredning för att se över systemet och få ett fungerande bostadspolitiskt finansieringssystem. Jag menar att det här är en felsyn i grunden - åtminstone om man har som utgångspunkt det som regeringen säger sig ha, nämligen att man inte kan acceptera högre bostadskostnader för statskassan än vad vi har i dag utan att man måste sikta på att subventionerna minskas. Det är då inte systemet det är fel på. Felet är att med 8 % realränta, dvs. ränta efter inflation, är i stort sett alla bostadsinvesteringar omöjliga - om man inte är ekonomiskt oberoende av avkastningen eller allmänt våghalsig. Avkastningen på de investerade pengarna är betydligt större om pengarna står på banken än om de investeras i bostäder. Det beror inte på finansieringssystemet utan på den höga realräntan. Kostnaden för att köpa en begagnad bostad är dessutom väsentligt lägre än för en ny bostad. Det medför att kreditföretagen självfallet funderar mer än en gång när det gäller utlåning av pengar till bostäder. Det kan man ha synpunkter på. Kreditföretagen har dock ett ansvar att se till att kreditförluster inte uppstår. Vi skall nog vara tacksamma för att den synen åter präglar verksamheten. I stora delar av landet finns outhyrda eller osålda bostäder. Därför är investeringen än mer osäker. Det har inte heller något med finansieringssystemet att göra. Det behövs således inget nytt finansieringssystem för att enskilda hushåll skall få en möjlighet att klara sina boendekostnader, om man har som utgångspunkt att subventionerna icke kan tillåtas öka. Vad som behövs är lägre räntor, och det är ingenting som vi kan beordra fram i riksdagen. Lägre räntor kan vi bara få genom att genomföra större besparingar i statsbudgeten än vad socialdemokraterna hittills har förordat. Det är den enda möjligheten att få ned räntorna. Skattehöjningar - socialdemokraternas främsta ledstjärna för att lösa problemen - löser inga problem. De skapar i stället problem, eftersom hushållens betalningsförmåga minskar och produktions och boendekostnaderna blir högre. Det är detta som ligger bakom att vi moderater säger att fastighetsskatterna inte skall höjas. Vi skall i stället genomföra besparingar i statsskulden. En annan fråga som är minst lika angelägen är att få fram s.k. ägarlägenheter. Det innebär att människor som bor i flerbostadshus äger sin bostad. Det är väldigt många människor som vill bo i flerbostadshus. Ägarlägenheter är en självklarhet i större delen av Europa. Det finns i stort sett i hela Europa, förutom i Sverige. Hittills har jag inte hört något sakskäl från någon socialdemokrat mot att införa ägarlägenheter. Det skulle vara intressant att i dagens debatt få höra något skäl till varför Socialdemokraterna motsätter sig införande av ägarlägenheter. Ytterligare en sak som jag är angelägen att snart få klarhet i och få genomfört är ett bosparsystem. Förra året hade jag regeringens uppdrag att utreda ett förslag. Jag gjorde det och lade fram förslaget. Det har varit ute på remiss. Utredningen tillsattes efter en enhällig beställning från riksdagen. Nu tycker jag att det är hög tid att vi inte säger att frågan skall utredas igen - och därmed ytterligare försenas - utan att vi säger klart och tydligt ifrån att riksdagen under detta riksmöte skall fatta beslut om att införa ett fungerande bosparsystem. Det förslaget finns nu framlagt. Därför hoppas jag att förnuftet får segra över den politiska dogmatiken och att förslaget genomförs under årets riksmöte.

Fru talman! Boendet spelar som bekant en viktig roll i alla människors tillvaro. Byggandet och boendet svarar dessutom för en betydande del av vår samhällsekonomi. Boendet kan på så sätt sägas ha betydelse för människors välfärd och trygghet både ekonomiskt och socialt. Alla människor behöver bra bostäder till rimliga kostnader. Vi i Centern ser bostaden som en del av välfärden. Vi säger också att denna välfärd skall fördelas rättvist och att den skall omfattas av alla. För att uppnå dessa mål förutsätts att vi har en sammanhållen bostadspolitik. Man kan nog påstå att bostadspolitiken inte har varit sammanhållen under de år som vi har närmast bakom oss. Vi säger också att byggandet och valet av bostäder skall utgå ifrån människors behov av bostäder. Byggande och boende på en öppen marknad måste förenas med att samhället, dvs. vi, i stor utsträckning anger spelregler och fasta förutsättningar för byggandet och boendet. Sådana fasta förutsättningar tycker jag till stora delar har saknats de senaste åren. Spelreglerna har ändrats alltför ofta. För att nya bostäder skall vara tillgängliga för alla hushåll, dvs. även för hushåll med låga sammanlagda inkomster, krävs ett statligt grundansvar för bostadsfinansieringen. Men det behöver naturligtvis inte vara ett system med generella bostadssubventioner. Det kan vara ett system som utgörs av kombinationer av olika saker t.ex. kreditgarantier, behovsprövade stöd, sparstimulanser, bosparande och naturligtvis skattepolitiska instrument. När det gäller dessa samhälleliga stöd skall prioriteringar göras. De hushåll som mest behöver stöd skall prioriteras. Statens stöd skall enligt vårt förslag dessutom bara utgå när det gäller en normalbostad på 120 kvadratmeter. Ny-, om och tillbyggnadsverksamheten utgör som sagt en av de viktigaste motorerna i samhällsekonomin. Byggande får för den skull inte ske bara för byggandets skull. Ibland kan det vara nödvändigt med åtgärder för att få jämnare byggproduktion. Dessa åtgärder kan vara motiverade när man ser överhettningstendenser eller inflationsdrivande moment i samhällsekonomin, vilket byggandet i sig kan vara ibland. Under de senaste åren har vi också sett exempel på det. Bostadsmarknaden har varit utsatt för många och stora förändringar under de senaste åren. De fasta förutsättningar som jag tycker är så viktiga har saknats. Vad är det då vi från vår sida tycker är viktigt vad gäller fasta förutsättningar? Det måste föras en ekonomisk politik som gör att räntorna hålls på en stabil och låg nivå. Den ekonomiska politik vi har sett så här långt har inte medfört att räntorna vare sig varit låga eller hållits stabila. Vi tror också att vi måste skapa ett trovärdigt system för bosparande, som ger en möjlighet för unga människor - den unga generationen - att komma ut på bostadsmarknaden och skaffa sig egna bostäder. Vi tror att räntebidragen på sikt måste avskaffas. De måste, för att kunna avvecklas, ersättas med någonting annat. Om räntebidragen ersätts med en rejäl sänkning av byggmomsen enligt vårt förslag kommer subventionerna de boende direkt till del. Samtidigt skapar ett sådant system långsiktighet och stabilitet. Ett statligt bidrag ersätts med andra ord av ett direkt stöd, förlagt till investeringstillfället. Systemet blir på detta sätt fast och ger de boende och investerarna stabila och långsiktiga förutsättningar som inte kan ändras inför framtiden. En gång givna förutsättningar kan alltså på detta sätt inte ändras. Statens kostnader kommer också tidsmässigt vid investeringstillfället. Vi får på detta sätt ingen eftersläpning, vilket vi har i dag, vad gäller de statliga utgifterna kring boendet. Den socialdemokratiska regeringen har nu aviserat en bostadspolitisk utredning. Vi tycker att det är bra. Vi har krävt det i flera år. Vi hoppas att många av de förslag vi har i vår bostadspolitiska motion bereds och behandlas i denna utredning och att man tar fasta på dessa förslag. De ger stabilitet och fasthet i boendet och byggandet inför framtiden. Allt detta bör man göra för att utveckla det vi tycker är viktigt: grundtryggheten - rätten att bo.

Herr talman! Jag har två frågor till Eskil Erlandsson. Jag förstod det så, att han menade att man behöver en sammanhållen bostadspolitik. Jag tror att han sade att det inte har varit så under senare år. Jag vill fråga Eskil Erlandsson exakt vad som är meningen med detta. Vad är avsikten med en sammanhållen bostadspolitik? Vad är det Eskil Erlandsson vill ha? Han talade om behovet av jämnare bostadsproduktion. Hur vill han åstadkomma en jämnare bostadsproduktion?
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi återigen får ett bostadsdepartement. Det har saknats under ett antal år, vilket har medfört att de bostadspolitiska frågorna har varit splittrade på alltför många departement. Det är alldeles självklart att det är betydligt svårare att styra produktionen, eftersom den styrs av konjunkturen. Men försök som ibland har varit lyckade har gjorts. Man har t.ex. infört investeringsavgifter när det funnits överhettningstendenser. Man kan självfallet också gynna en produktion när det är sämre tider, under lågkonjunktur, genom att ytterligare sänka t.ex. byggmomsen - allt enligt vårt förslag.
Herr talman! Lösningen skulle alltså vara ett bostadsdepartement. Därmed har Eskil Erlandsson anslutit sig till en uppfattning som socialdemokraterna hade när de satt i opposition, nämligen att det som den dåvarande regeringen tyckte var klokt och riktigt inte var bra. Socialdemokraterna ville ju ha ett bostadsdepartement. Jag är inte säker på att de vill ha det nu. Det brukar ju skifta. Jag har väldigt svårt att förstå hela det resonemanget. Eskil Erlandsson borde ha drivit den frågan när vi hade en borgerlig regering. Vi hade inte något bostadsdepartement. Det fungerade alldeles utmärkt då. Vad är det som gör att det plötsligt skulle införas nu, då Eskil Erlandsson är i oppositionsställning? Jag tycker att det verkar vara en litet märklig typ av resonemang. Visst kan man införa skatter och investeringsavgifter. Leder det till en jämnare produktion? Se på de kontorsbyggnader som byggdes runtom i Sverige och i Stockholm under slutet av 80-talet. Det byggdes aldrig så mycket som när denna skatt infördes. Det handlades med rättigheter att bygga osv. Vi har haft en reglerad bostadsmarknad där politiker har styrt och ställt under större delen av efterkrigstiden, frånsett när vi har haft borgerliga regeringar. Det manar inte till efterföljande, Eskil Erlandsson! Det leder bara till en oregelbundenhet. Marknaden fungerar inte. Låt marknadskrafterna fungera under en längre period! Vi kommer att se att vi får en jämnare produktion. Den är anpassad efter människornas efterfråga. Det är detta som är det viktiga. Det är inte bostadsköerna som är det viktiga. Det viktiga är att människorna får sina bostäder, och det får de bäst om politikerna inte lägger sig i produktionen så mycket som de har gjort.
Herr talman! Knut Billing har förvisso rätt i sak. Vi har inte lyckats att styra produktionen på det sätt som hade varit lämpligt både av bostadssociala skäl och av arbetsmarknadsskäl. Rimligen borde det, med så många goda tänkare i denna församling, gå att hitta system som på ett bättre sätt tillgodoser behov såväl av bra bostäder som av en vettig arbetsmarknadspolitik på byggandets område. Jag har angivit ett par exempel på saker som möjligen skulle kunna fungera. Jag pratade om att använda momsen respektive avgifter som ett system för att jämna ut produktionen mellan hög och lågkonjunktur, dvs. mellan tider då vi har överefterfrågan på byggnadsarbetare och tider då vi har underefterfrågan på sådana. Det system vi har haft har uppenbarligen inte fungerat. Det kan man se på arbetslöshetsiffrorna på detta område.

Herr talman! Inom bostadspolitiken finns det några viktiga principer som jag tycker att det är viktigt att arbeta för. 1. Alla skall ha tillgång till en bra bostad. 2. De boende skall ges möjlighet till ökat inflytande och större valfrihet. 3. Pressa kostnaderna för byggandet! 4. Tillämpa bruksvärdessystemet vid hyressättning! Den viktigaste åtgärden för att sänka bostadskostnaderna är att driva en politik som möjliggör ett så lågt ränteläge som möjligt. Då blir det billigare att bygga, och det blir billigare att bo. Det blir också billigare för industrin att investera och därigenom få fart på hjulen och bidra till att stärka sysselsättningen. Under den förra regeringen kunde vi konstatera att ränteläget under lång tid gick att pressa nedåt. Så sent som för ett år sedan, i februari 94, hade vi också de lägsta räntorna på 20 år i landet. Under förra våren fick vi en tilltagande valdebatt och svårigheter att träffa breda ekonomiska uppgörelser. Ränteläget började tyvärr att stiga. Det är helt klart nödvändigt att vi får till stånd en ekonomisk politik i landet som åter möjliggör fallande räntor. Herr talman! Det behövs också ett socialt ansvarstagande inom bostadspolitiken. Det kan beröra flera delar. Jag skall ta upp några. Låt också mig beröra bostadssegrationen! I de områden som byggdes på 60-talet skapades stora opersonliga stadsdelar utanför våra större städer. Där fanns brister i miljön, dålig service, bristande underhåll av fastigheter och invånare som kände sig otrygga. Invånarna i dessa områden har generellt sett lägre inkomster och kortare utbildning. Det talas ibland också om att hälsoläget kan vara dåligt. Besparingar som i andra områden inte påverkar verksamheten kan här leda till oacceptabla effekter. Det här berör många av miljonprogrammets områden. Det finns tendenser till att man skall sopa det under mattan. Det tycker jag är allvarligt. Bostadssegregationen bör tas upp på den politiska dagordningen. Fastighetsägare i försummade bostadsområden måste ta ett större ansvar. Varsammare renoveringar måste genomföras i samförstånd med hyresgästerna för att skapa en mer attraktiv boendemiljö. En annan fråga som jag tycker är viktig att ta upp här är bostadsbidragen. Till bostadspolitikens sociala dimension hör också systemet med bostadsbidrag. Det är särskilt viktigt när vi nu minskar bostads och räntebidragen. Bostadsbidragen fyller en viktig roll. Vi i Folkpartiet har i vårt budgetförslag reserverat medel för en höjning av bostadsbidragen. Låt mig också påpeka att det förslag att minska barnbidragen som regeringen har ställer vi i Folkpartiet inte upp på. Vi tycker att det är ett viktigt instrument för att åstadkomma en viss utjämning mellan barnfamiljer och övriga. Jag skall också beröra inomhusmiljön. Regeringen föreslår i årets budgetproposition att radonbidraget skall minskas från 50 % till 40 % av kostnaderna. Därtill kommer den höjning av det maximala bidraget från 15 000 kr till 20 000 kr som den förra regeringen genomförde av arbetsmarknadsskäl nu att återtas. Radonsanering är en utomordentligt angelägen åtgärd för att förbättra inomhusmiljön. Jag beklagar regeringens försämringar av insatser mot radon. Under den förra regeringstiden antogs ett förslag till handlingsplan mot buller i bl.a. bostäder. Jag hoppas att Miljödepartementet fortsätter det arbetet. Låt mig slutligen understryka vikten av att vi här i landet får fram ett bosparsystem. När vi nu har minskat räntebidragen och bostadsubventionerna och boendet får bära mer av sina egna kostnader är det viktigt att vi får fram ett bosparsystem som kan underlätta. Jag hoppas verkligen att den nuvarande regeringen skall lägga fram ett sådant förslag, något som riksdagen tidigare har fattat beslut om.

Herr talman! Allas rätt till en bostad är och har varit en ledstjärna för svensk bostadspolitik. Den stora satsningen på flerbostadshus, inte minst inom allmännyttan, har varit en avgörade faktor för att uppnå det målet. Målet att bostaden skall ha en rimlig standard har också uppnåtts väl, om vi ser det i ett europeiskt perspektiv. I Sverige har vi en stor boendeyta per person, och i stort sett alla lägenheter har moderna bekvämligheter. Hyresrättens stora betydelse för en social bostadspolitik kan inte nog understrykas. Dock anser vi i Vänsterpartiet att hyresgästernas inflytande och engagemang skall utökas och uppmuntras. Lösningen på det problemet är inte den moderata vägen med ägarlägenheter och utförsäljning av allmännyttan. I stället skall hyresgästerna möjlighet att kunna påverka upprustning, underhåll, hyresavtal m.m. stärkas. Den kooperativa hyresrätten är ett bra exempel på vad som kan göras. Uppluckringen av bostadsförmedlingsvillkoren har lett till avarter och spekulation i människors önskan att få en rättighet uppfylld, nämligen en egen bostad. Orimliga avgifter och selektivt urval av vilka som får en bostad blir allt vanligare. Det bidrar till att segregationen ökar. Den här frågan måste också ses över och utvärderas. Samhället står inför en stor uppgift, att rusta och bevara det som redan är byggt. De flerbostadshus som byggdes på 40 och 50-talet behöver en genomgående upprustning. Miljonprogrammets bostäder behöver ägnas särskild uppmärksamhet. Segregation, dåliga boendemiljöer och de kommunala fastighetsbolagens ekonomiska situation kräver särskilda insatser. Regeringen bör redan i kompletteringspropositionen återkomma om dessa frågor för att ge besked om tänkbara åtgärder. Tyvärr är det i dag inte lönsamt att investera i bostadsbyggande. Låg inflation, hög räntenivå och goda spekulationsmöjligheter på penningmarknaden gör det lönsammare att låta pengarna växa på hög än att satsa på samhällsnyttiga investeringar, som en bostadsinvestering innebär. Prisnivåerna gör inte saken bättre. Här måste en ökad konkurrens mellan byggmarknadens aktörer bli en verklighet. När nu byggherrekostnaderna minskar litet ökar virkespriser och materialkostnader på grund av låg kronkurs och därmed ökad export. Tyvärr slår det tillbaka på en redan svag hemmamarknad. Byggproduktionen befinner sig där på nivåer som aldrig varit sämre under hela 1900-talet. Miljöfrågorna måste lyftas fram. Visioner om hur byggandet skall utvecklas måste omfatta mer än finansieringsfrågor. Ekologiskt byggande, naturliga byggmaterial, energifrågor, kretsloppstänkande m.m. finns knappt omnämnt i budgeten. Snarare kan man se en del försämringar på dessa områden. Trots tal om avveckling av kärnkraft och att bosektorn svarar för 50 % av elenergianvändningen utvecklas där inga stimulansåtgärder. Solenergiprogrammet avvecklas när intresset är på topp, och energieffektiviseringar nämns inte alls. Ventilationsproblemet har uppmärksammats. Men det löser inte problemet med sjuka hus. Man kan inte ventilera bort en sjukdom. Här föreslogs inga åtgärder alls tills häromdagen då plötsligt frågan fick stor uppmärksamhet i och med uppgörelsen med Miljöpartiet. Det blir 2 miljarder till att lösa problemet med sjuka hus utformat som ett investeringsbidrag på 25 %. Merparten är tänkt till åtgärder i kommuner och landsting. Det är en vällovlig tanke. Men hur skall man skaka fram de 75 % som fattas, dvs. 6 miljarder? Det sägs det ingenting om. Åtgärderna skall till största delen genomföras under innevarande år. Hur är det med beredskapen? Finns det åtgärdsprogram som är klara, och är lösningarna genomtänkta? Vänsterpartiet tycker naturligtvis att den här satsningen är viktig. Men anslagsstorlek och utformning av förslaget bör vara mer genomtänkt. Detta har vi tagit upp i vår bostadspolitiska motion. Vi anser att regeringen bör återkomma med förslag i tilläggspropositionen. Kretsloppstänkandet har inte heller slagit igenom. Byggsopor svarar för ca 40 % av sopberget och bör naturligtvis vara föremål för en radikal förändring. Återanvändning, avfallsavgifter m.m. bör vara ingredienser i den processen. Detta är också frågor som vi anser att Bostadsutredningen skall ta itu med. Här har också diskuterats räntebidrag och räntesubventioner. Ibland genomförs också åtgärder som påverkar boendet på annat sätt. Jag tänker då på skattereformen 1990/91. Den ökade boendekostnaderna radikalt, i snitt med ca 30 % under två år. Detta skulle kompenseras med skattelättnader och höjda bidrag. Utan att gå händelserna i förväg vill jag ändå påstå att en stor grupp hyresgäster är förlorare i den förändringen. Vi vill att den utvärdering av skattereformens effekter som snart är klar också skall ingå i den kommande bostadsutredningen. Slutligen gäller det att se framåt och bryta handlingsförlamningen inom bostadssektorn och se till att lösningarna blir långsiktiga, hållbara och ekologiskt anpassade.

Herr talman! Bostadspolitik omfattar väldigt mycket. Jag tänker begränsa mig till att ta upp varför det är så nödvändigt att finna rätta metoder och material för våra bostäder. Fortfarande bor 30 % av världens människor i jordhus. Jag skall nu inte gå in på varför just jord är ett förträffligt byggnadsmaterial. Men jag kan bara nämna att det är på stark frammarsch igen i Amerika, Det kan ge oss perspektiv, och litet funderingar kanske, på de senaste 30 årens byggmaterial och byggmetoder i Sverige. Det som var stort och billigt, gick fort och framför allt var kortsiktigt lönsamt blev inte bra. De sammansatta, ofta petroleumbaserade, produkterna har skapat stora problem. I dag vet vi att det är just de senaste decenniernas plastpåsebyggmetoder med flytspackel, lösningsmedel, lim och fogmassor som orsakat våra stora problem med fuktskador, mögel och människors hälsa. Det behöver inte sägas att var tredje människa i vårt samhälle har någon form av allergi eller överkänslighet - alla vet det. En av huvudorsakerna till denna nya folksjukdom är våra bostäder, daghem och skolor. Inomhusklimatet har drastiskt försämrats med materialen och byggmetoderna. Herr talman! Jag känner till att mycket är på gång inom just bostadssektorn. Jag är ganska ny där. Jag vill ändå ta upp några av de idéer som Miljöpartiet har i sina motioner. Vi vill få ett tydligt ekologiskt byggnadsbegrepp. Detta är en förutsättning för att vi skall kunna bygga på ett kretsloppsanpassat sätt och bo sunt. Det kan vara på sin plats att påminna om att riksdagen redan 1972 underströk behovet av en ekologiskt grundsyn i den fysiska riksplaneringen. Tyvärr försvann insikten någonstans på vägen. Nu, 24 år efteråt, är det hög tid att reda ut begreppen och använda rätt kunskap igen. Det framtida byggandet måste innehålla livscykelanalyser där hela förloppet finns med från råvaruutvinningen, bearbetningen, transporterna, byggmetoderna, driften, underhållet och den selektiva rivning, som är nödvändig, till bortforslandet och återanvändningen. Med andra ord en analys från vaggan till graven. Vi måste tänka om. Vi måste återta kunskapen om materialen sten, trä, jord och lera och anpassa den nya tekniken. Vi måste höja kvalitetskraven och få till något av en grön synvända. Vi skall framför allt bort från det oförsvarligt stora resursslöseriet inom byggnadssektorn. Det skall vara lönsamt att bygga riktigt, och den som förorenar skall betala. Jag tror att alla är överens om det. Genom att kräva miljöklassning av hus och därmed ändra beskattningsunderlaget kan vi styra utvecklingen åt rätt håll med hjälp av miljöskatter och särskilda miljöavgifter. Miljöklassningen omfattar givetvis allt från placering, metoder och material till energikällor och avloppslösningar. För att följa upp en sådan miljöklassning föreslår vi återkommande husbesiktningar, t.ex. vart femte år, som ett lämpligt instrument. Husen behöver besiktigas likaväl som vi besiktigar bilar och våra egna kroppar. Vi i Miljöpartiet gläder oss givetvis åt uppgörelsen med regeringen när det gäller allergisatsningen, satsningen på inomhusklimatet i bostäder och offentliga lokaler. Att komma åt de sjuka husen, att sanera Sverige och skapa gröna jobb var en av Miljöpartiets viktigaste valfrågor. Dessa frågor kommer nu att behandlas omgående i bostadsutskottet. Det är nödvändigt för att riksdagen skall kunna påverka utformningen av insatserna. Detta innebär att vi nu måste granska de mekaniska ventilationssystemen som botemedel. Då kan man fråga sig om vi inte bara sopar problemen under mattan. Jo, fläktsystemen har höga investeringskostnader, de är dyra i drift och har ofta visat sig skapa nya problem i de sjuka husen. Vi måste hitta tillbaks till självdraget och till de öppningsbara fönstren. Först därefter kan de enkla mekaniska ventilationssystemen komplettera där det behövs. Så bör ordningen vara. I ett ekologiskt byggande är det oerhört viktigt att de som skall bo där är med i planeringen. Det ekologiska byggandet handlar inte bara om en ren funktion med anpassade avloppssystem, sorterings och komposteringsanordningar osv., det finns också ett starkt estetiskt och socialt inslag eftersom det handlar om att människor skall må bra. Hus skall vara hälsosamma, ha hög funktionsduglighet, vara vackra och ha en omgivning med rekreationsutrymme osv. Äldre hus har vart och ett en egen identitet, ett särskilt uttryck, format av människors kärlek och goda hantverk. De har ofta mycket vackra fönster - vackra ögon om ni så vill. Det fanns en idé med detta som tyvärr i mångt och mycket förlorades genom funktionalismens avarter. Låt mig så gå över till ekonomin. Jag har bara några sekunder kvar. Människor måste också ha råd att bo bra och hälsosamt. Det är självklart, annars är det ingen mening med det hela. Miljöpartiet är övertygat om att de tyska bosparkassorna och den svenska JAK-banken är på rätt väg. Bosparlån med låga avgifter och/eller inga räntor som är konstruerade enbart för bostadssektorn är en finansieringsform som måste prövas. Häromveckan fick vi en tydlig signal att Stadshypotek är på gång att koppla lånen till krav på ekologiskt boende. Herr talman! Det är hög tid att konstruera ett hållbart roder och finna rätt kurs för det stora irrande spökskepp vi kallar bostadsmarknaden.
Herr talman! Det har slutits någon slags uppgörelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet kring detta med allergisanering. Om jag har förstått det hela rätt innebär uppgörelsen att landets kommuner måste plocka fram, alternativt tillföra, 6 miljarder kronor för att den här uppgörelsen skall vara av något värde. Då blir min fråga till Per Lager: Har ni försäkrat er om att regeringen släpper till 6 nya miljarder kronor till landets kommuner? Eller har ni hört med Kommunförbundet om det skulle råka finnas 6 miljarder kronor gömda någonstans i ett antal kommunkassor?
Herr talman! Frågan är givetvis berättigad. Vi hoppas att såväl regeringen som kommunerna och landstingen har beredskap för detta. Jag vet att man ligger och väntar på något liknande i väldigt många kommuner. I många kommuner är man mycket långt framme när det gäller program för allergisanering, men man saknar pengar. Detta kan vara just den puff som sätter i gång det hela. Jag tror också att regeringen kommer att plocka fram några miljarder till detta.
Herr talman! Låt mig konstatera att detta kommer att bli ett slag i luften. Det finns inga 6 miljarder undangömda hos landets kommuner. Landets kommuner väntar med bävan på kompletteringspropositionen där man kan förmoda att regeringen kommer att nypa ytterligare ett antal miljarder från kommunsektorn. Den här uppgörelsen är och förblir ett slag i luften.
Herr talman! Jag tror precis tvärtom. Jag tror inte att det är ett slag i luften. Jag tror att detta är det initiativ som behövs för att en ordentlig allergisanering skall komma i gång. Nu har man inte bara dessa 330 miljoner från förra året utan kan göra en rejäl satsning på något som är en folksjukdom i vårt land.

Herr talman! Det är självklart för oss kristdemokrater att alla skall ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Bostadsmiljön spelar ju en mycket stor roll i människors liv. Det är en viktig social knutpunkt och en arbetsplats, men också en fritidsmiljö. Därför är också den enskilt viktigaste åtgärden just nu att vi driver en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för varaktigt låga räntor. Lika självklart är det att det skall finnas möjligheter att välja mellan olika upplåtelseformer. Vi säger även ja till kooperativ hyresrätt och s.k. ägarlägenheter. Frågan om ägarlägenheter har ju tidigare behandlats av både riksdag och regering. Fyrpartiregeringen tillsatte en särskild utredare sommaren 1994. Han skulle lämna förslag till nödvändiga författningsändringar för att skapa möjligheter för ägarlägenheter. Men socialdemokraterna har redan gett tilläggsdirektiv om att utredaren inte skall hantera detta med ägarlägenheter. Det tycker vi är olyckligt. Det vore intressant att få höra något om de motiv man har för att inte göra det möjligt med ägarlägenheter. Statens stöd till boendet måste också utformas så att stödets nettoeffekter för mottagaren blir lika oavsett boendeform. Socialdemokraterna ger inga besked om den framtida bostadspolitiken i regeringsförklaringen. De slår fast att man vill skapa fasta och långsiktiga regler för byggandet och för den sociala bostadspolitiken. Så långt är vi ju alla överens. Under valrörelsen förekom från ledande socialdemokrater vid ett flertal tillfällen krav på att inrätta en bostadsrättsakut. Vi kristdemokrater har sedan länge uppmärksammat de stora problem som tusentals bostadsrättsföreningar med hus byggda under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet befinner sig i. Antalet konkurser har ökat dramatiskt och åtskilliga föreningar ligger nu i riskzonen. Fyrpartiregeringen vidtog en del åtgärder, exempelvis en rätt för bostadsrättsföreningar att skriva om ofördelaktiga lån till lån med bättre villkor utan att räntebidragen påverkades. Utifrån dessa beslut har inte mindre än 180 föreningar räddats under 1994 i förhandlingar med låneinstituten, men fortfarande ligger ca 400 föreningar nära konkursens brant. Tanken att göra det möjligt att utlösa den statliga kreditgarantin redan innan bostadsföreningen går i konkurs har bl.a. diskuterats. En sådan lösning skulle innebära en räddning för många föreningar. Enligt vår uppfattning är det också angeläget att åtgärder vidtas för att på längre sikt göra de ekonomiska villkoren likvärdiga mellan bostadsrätter och egnahem. Möjligheten för bostadsrättsinnehavaren att göra avdrag för sin del av föreningens underskott och därmed få likvärdiga villkor med egnahemsägare, borde utredas bättre. Det skulle dessutom eliminera behovet av en högre nivå på räntebidrag till bostadsrätter än till egnahem. De senaste åren har vi fått många positiva erfarenheter av s.k. ekologiskt byggande. Ekobyggande är i dagsläget, säger man, något dyrare än traditionellt byggande. Men kostnaderna kommer på sikt att utjämnas för den enskilde och kanske också för samhället, då ju ekohus förbrukar mindre energi, inte ökar belastningen på reningsverken, har långt utvecklad källsortering och egna lösningar för vatten och avlopp. Den teknik som i dag finns i ekologiskt byggande måste i största möjliga utsträckning överföras, definieras och användas i all planering och allt byggande. Vi kristdemokrater välkomnar ett system för bosparande genom t.ex. lägre beskattning på avkastning på bostadssparande. Den billingska modellen kanske kan justeras något och behöver då inte fördröja det hela genom att läggas in i den bostadsrättsutredning som är på gång. En årlig skattefri fondering när det gäller underhåll, tycker vi också borde finnas; kanske 1 % av produktionskostnaden för finansieringen av underhåll av flerbostadsfastigheter. För småhus och bostadsrätter bör ett motsvarande avdrag för underhåll införas i inkomstslaget kapital Herr talman! De minskade räntesubventionerna och den höjda fastighetsskatten, den rullande fastighetstaxeringen, ger höjningar av bostadskostnaderna som för många familjer är oacceptabel. Bostadsbidragen kommer därmed att få ökad betydelse, inte minst för barnfamiljer. Inkomstprövade bostadsbidrag är som fördelningspolitisk modell den klart bästa formen för att stödja boendet. Hoten om framtida differentierade låneräntor med lägre räntor i attraktiva områden skulle på ett olyckligt sätt drabba och missgynna glesbygden. Som representant för glesbygden vill jag, liksom många andra, säga att hela Sverige skall leva. Vi måste garantera likvärdiga villkor för glesbygden i framtiden. Vi borde snarare vidga möjligheten till byggande av bostäder just i glesbygden. Det är naturligtvis bra med miljösanering och allergisanering, men jag frågar mig: Var skall vi få de sex miljarderna?

Herr talman! Låt mig inledningsvis uttrycka min uppskattning över många av de inlägg som gjorts, dock med ett undantag, nämligen moderaternas. De andas något av en möjlighet att få en bred uppslutning kring en bostadspolitik värd namnet. Den har avvecklats i vårt land under ett antal år. När man lyssnar på Knut Billing kan man konstatera att det är den väg moderaterna fortsättningsvis vill hävda, nämligen att marknaden skall styra, att samhället inte skall bry sig om, att kommunerna inte skall ha något inflytande. Det är banker och marknadskrafter som skall styra utvecklingen. Så löser man alla problem enligt moderaternas uppfattning. Jag kan konstatera att man i debatten har hävdat, och det är det som gläder mig, att samhället måste ha en roll i den process som handlar om viktiga villkor för människor. Jag är den förste att konstatera att de spelrelger som har gällt under senare år har inneburit stora problem för enskilda människor och bostadsföretag, vilket ibland lett till att man varit tvungen att gå i konkurs. Lars Stjernkvist kommer att kommentera frågan om bostadsrättsföreningar och ägarlägenheter. Från moderaternas håll försöker man skapa något slags myt om att allt elände beror på socialdemokratisk planekonomi sedan 1960-talet. Som ung SSU:are lyssnade jag 1966 på en debatt med Tage Erlander, som då var statsminister. Man frågade honom hur man skulle klara byggandet av bostäder åt unga människor och man bjöd över från andra håll. Han svarade ärligt att han skulle ställa sig i bostadsförmedlingens kö. Den har man ju nu avskaffat. Då hade kommunerna ansvaret. Jag utgår ifrån att det i många delar av den här regionen har funnits borgerliga politiker som fattat beslut om hur och var man skall bygga. Om man skall tala om det som varit kan man konstatera att det visst kan ha gjorts fel från socialdemokratiskt håll, men jag vägrar att acceptera att allt det som hänt före valet i höstas är socialdemokraternas fel. Jag har varit här i 18 år. Hälften av de 18 åren har vi haft socialdemokratiska regeringar, hälften har vi haft borgerliga regeringar. Därför kan man inte gå på de mytbildningar som moderaterna försöker framhäva. Vi utgår ifrån att vi har förutsättningar att skapa en bra och långsiktig bostadspolitik med spelregler som inte ändras och där vi som politiker har ett ansvar för att unga människor som vill skaffa sig ett eget boende vet vilka villkoren som gäller för detta under en överskådlig tid. Det är ett av de bekymmer vi upplevde under bl.a. Knut Billings ledning när han satt som politiskt sakkunnig i Finansdepartementet som hade hand om bostadsfrågor. Det är inte mycket att skryta över att det inte byggs något på grund av att ränteläge och Danellsystem inte fungerar. Om vi hade haft en ränta på ett par procent hade vi inte behövt några subventioner. Om vi känner ett ansvar för de unga människor som flyttar hemifrån måste vi skapa sådana villkor att de har möjlighet att bo i nyproduktionen. Då handlar det om omfördelningar, kanske mellan olika årgångar. Det är det utredningen får undersöka. Men man kan ju inte bara vänta på en utredning som arbetar under ett till ett och ett halvt år. Det måste ju hända saker nu. Det byggs alldeles för litet. Om det inte händer något nu kommer det att innebära problem med kostnadsutvecklingen inom några år. Jag utgår därför ifrån att regeringen följer upp detta och återkommer till kompletteringspropositionen om olika åtgärder för att ytterligare stimulera byggandet för att få igång verksamheten till nytta för oss alla. Jag tillhör också dem som tycker att det är angeläget att få till stånd ett bosparsystem. Det tycker vi alla. Det är bara det att det inte skall vara ett bosparande på Knut Billings eller Moderaternas villkor, utan det måste vara ett system som kan tillfredsställa bl.a. bostadskooperationen och alla människor. Men vi är alla överens om att vi måste ha ett bosparande, och det är möjligt att delar av det som Knut Billing har föreslagit kan finnas med. Jag är övertygad om att i framtiden måste vi som enskilda människor sätta in mer i insatser, och då handlar det om att få ett system som kan klara det. Jag utgår ifrån att det kommer framöver. De inlägg som jag har hört tyder ändå på att vi kan försöka samlas till en bostadspolitik värd namnet som kan lova gott för framtiden. Det är bara att konstatera att det är synd att Moderaterna står utanför den diskussionen.

Herr talman! Låt mig först ta upp frågan om bosparande. Jag tycker att det skulle vara en stor fördel om riksdagen mycket snabbt kunde komma överens om ett system. Som Lennart Nilsson säger, är det viktigt att systemet är sådant att det innebär att enskilda människor kan skaffa fram kontantinsatser. Det system som jag förespråkar innebär detta. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan finnas anledning att göra justeringar i det förslaget i vissa avseenden. Det kan man mycket väl göra, men vad jag menar är att det inte behöver läggas in i en ny utredning som skall sitta i två år. Om viljan finns, Lennart Nilsson, kan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna klara detta på nolltid. Det är ingen större svårighet att få fram ett sådant förslag. Men låt det inte gå in i en utredning som skall sitta i två år! Lennart Nilsson säger att han tycker att det är bra med en bred uppslutning, och omedelbart därefter säger han att det betyder att man därmed isolerar Moderaterna eller att Moderaterna har isolerat sig själva - det kan tolkas på olika sätt. Nåväl, alla politiska partier har skilda uppfattningar i vissa delfrågor. Jag kan se stora värden i att vi är överens i bostadspolitiska frågor. Nu är dock detta att vara överens inget självändamål. Förslagen skall naturligtvis vara bra för de enskilda konsumenterna, och där finns en del övrigt att önska. Det viktigaste när det gäller bostadsfinansiering är att ha en långsiktighet, och det sade även Lennart Nilsson. Ändra inte så ofta! Därför hade det varit bra att säga att nu har vi infört Danellsystemet och behåller det. Vi kan diskutera ändringar i det, men att komma med ett nytt förslag och säga att vi skall utreda det betyder ju att vi återigen gör det svårt för hela bostadsmarknaden att veta vilka spelregler som skall gälla. Det leder inte till bostadsbyggande.

Herr talman! Avsikten med utredningen som regeringen kommer att tillsätta nästa torsdag är ju inte att man skall arbeta med förslag och lägga fram dem under nästa år. Avsikten är att utredningen skall bedrivas etappvis, och jag är helt övertygad om att delfrågor som exempelvis bosparande och utvärdering av Danellsystemet - som ju var Centerns krav när systemet infördes - kan man klara under resans gång. Sådant kan riksdagen nog få särpropositioner om, för det är naturligtvis nödvändigt att det händer saker och ting under tiden. Orsaken till att jag uttalade mig som jag gjorde om Moderaterna är att det finns något som är grundläggande - jag har förstått det av diskussionen här i dag - nämligen att samhället måste ha en roll i processen. Kommunerna måste spela en viktig roll i verksamheten. Men den som läser Moderaternas partimotion eller utskottsmotion eller vad den kallas kan bara konstatera att Moderaternas syn är att vi skall låta marknaden bestämma. Det leder fram till det problem som kdsrepresentanten talade om. Om det inte finns spelregler som har skapats utifrån samhälleliga utgångspunkter, kan man inte bygga i glesbygden, därför att där finns ingen marknad. Sådana problem måste vi försöka lösa genom en bostadspolitik värd namnet. Jag säger inte, och det finns ingen som har sagt det, att det kommer att bli mer pengar i form av subventioner. Det är uteslutet, med tanke på den usla ekonomi som bl.a. Knut Billing och hans vänner har varit med om att skapa. Ni har ju också ansvar därvidlag. Det är inte läge för utökade subventioner, utan det handlar om att finna lösningar inom de ramar som finns. Då får man naturligtvis diskutera hur de skall se ut, och det är därför man har fryst Danellsystemet när det gäller nyproduktion. Vi får se vad den diskussionen utmynnar i, men det måste vara en omfördelning över tiden.
Herr talman! Det var alltid något, att Lennart Nilsson förutskickar att det kan komma en proposition om införande av ett bosparande snabbare än om två år. Vi får väl se vad det innebär. För min del förordar jag att vi i riksdagen fattar beslut om införande av ett bosparande under våren. Jag tror att vi i bostadsutskottet kan klara av att räta ut de frågetecken som eventuellt kan finnas kvar. Så får vi se om viljan finns hos Socialdemokraterna. Visst har staten och kommunerna en roll. Men, Lennart Nilsson, det finns i dag ingenting som förhindrar byggande av en kåk hos Ulf Björklund. Det som hindrar är möjligtvis finansieringsfrågor. Löser man dem, går det bra att bygga ett hus där uppe. Är det Lennart Nilssons uppfattning att finansieringsfrågorna skall lösas på något annat sätt än på marknadens villkor, dvs. med ytterligare subventioner? I så fall rimmar det väldigt illa med det han sade om att det inte är fråga om att tillföra några nya resurser. Man får ju bestämma sig. Antingen kan Ulf Björklund bygga ett småhus i Orsa under de förutsättningar som gäller i dag eller också får man införa ett subventionssystem som skulle underlätta det hela, men det går då inte att i meningen efter säga att vi inte skall införa några nya subventionsregler. Man får bestämma sig, och det återstår för Lennart Nilsson att göra.
Herr talman! Exemplet Orsa är naturligtvis utmärkt som illustration till vad som sker om Ulf Björklund vill bygga ett hus där. Det finns behov av det, han har ett jobb där och vill bosätta sig där, men han kan inte bygga, därför att marknaden har bestämt att där är det meningslöst att bygga. Då måste vi ju på något sätt medverka till att lösa finansieringsfrågorna. Därmed inte sagt att det innebär utökade subventioner, men jag är helt övertygad om att om det skall gå att bygga nytt i olika delar av landet måste man finna ett system för finansieringen som gör det möjligt att bygga i Orsa. Det är ju endast i vissa attraktiva områden som det byggs i dag. Där finns förutsättningar, därför att det finns människor som har pengar och kan betala för det. Vi vill bygga utifrån att det finns ett behov, och då gäller det att hitta system som gör det möjligt att bygga i Orsa och inte bara i de attraktiva lägena, där det finns marknadsmässiga möjligheter att göra det. Det är det vi talar om när vi diskuterar långsiktighet, samhällets roll, spelregler och annat. Vi vill inte att marknaden skall styra alltihop det här. Diskussionen måste handla om hur vi skall finna system som är långsiktiga, som kan innebära att man vet vad det är för villkor man går in i. Alla som har flyttat in i moderna bostäder under senare år är mycket upprörda över hur bostadspolitiken har skötts. Människor har utsatts för enorma påfrestningar på grund av alla konkurser som nu sker. Då säger förre bostadsministern Bo Lundgren att de får skylla sig själva. Det är deras eget fel. Men vår uppgift är ju att medverka till att lösa problem.

Herr talman! Först vill jag konstatera att det är positivt att Lennart Nilsson stödjer tanken på bosparsystem och att socialdemokraterna är villiga att arbeta fram ett förslag på området. Jag har vidare en fråga till Lennart Nilsson som rör inomhusmiljön, nämligen om radonbidragen. Socialstyrelsen har konstaterat att radon i bostäder är ett av våra stora hälsoproblem. Man bedömer att några tusen personer varje år riskerar att få lungcancer på grund av att de bor i radonhus. Är det då inte märkligt, Lennart Nilsson, att regeringen i år sänker stödet till radonsanering, en viktig del av inomhusmiljön - just det år när FN har utlyst allergiåret och Folkhälsoinstitutet i Sverige skall arbeta med inomhusmiljön? Är det inte märkligt att regeringen nu sänker stödet till radonsanering? Borde vi inte i utskottet kunna se till att radonbidraget utgår på samma sätt som det gjorde under den borgerliga regeringens tid?
Herr talman! Det framhölls i vårt valmanifest och i regeringsförklaringen att vi vill bedriva en politik som från olika utgångspunkter är öppen. När man nu har gjort upp om en satsning innefattande 2 miljarder - vilket har debatterats här tidigare - bl.a. för att klara inomhusklimat och miljöfrågor, tycker jag att det är vår uppgift som ledamöter i bostadsutskottet att försöka ge detta en vettig form och skapa något som leder till både jobb och bostäder. Det var därför som vi föreslog och som utskottet bestämde sig för att ta upp alla de motioner i dessa frågor som väckts under den allmänna motionstiden. Vi kan då lägga fram ett betänkande där vi talar om för regeringen vad vi tycker och kan skapa möjligheter för den att snabbare sätta i gång denna verksamhet. Jag tror att det är viktigt att försöka komma fram till lösningar, som bl.a. kan handla om olika tidsscheman. Vi måste ha regler för ROT-program och andra åtgärder som tillsammans innebär en sammanhållen väg på detta område med en tidsmässig samstämmighet. Jag utgår från att mina kamrater i bostadsutskottet är villiga att resonera om hur vi skall tolka överenskommelsen med Miljöpartiet så att vi kan åstadkomma bästa möjliga resultat på olika områden, inbegripet radonproblematiken.

Herr talman! Socialdemokratins bostadspolitik tar sikte på att ge alla människor förutsättningar för ett bättre vardagsliv och berör därför flera av socialdemokratins framtidsuppdrag: att fler skall ta ansvar för mer, skapande av arbete åt alla, en rättvis välfärd och krav på en god miljö. Bostadspolitik får aldrig bli en fråga blott och bart om byggandets teknik, omfattning och finansiering. En av 1990-talets stora bostadsutmaningar är att klara de äldres behov av mer anpassat boende. Både ombyggnad och nyproduktion är nödvändigt liksom att de bostäder som byggs eller byggs om får ökad tillgänglighet. Äldre och handikappade skall i större utsträckning kunna bo kvar i sin bostad eller i sitt bostadsområde. Många nybyggda bostäder måste byggas om för att klara kraven på tillgänglighet i plan och bygglagen, trots att kraven är hårda och borde ha lett till att nyproducerade bostäder hade anpassats. Detta är slöseri med våra gemensamma resurser. Våra lokala politiker måste fungera som kunniga beställare, som ställer långt fler krav än vad som kan avläsas i kvadratmeter och krontal. De som berörs av bostadsanpassning och generell tillgänglighet är en ökande grupp. En femtedel av landets befolkning är över 65 år. Drygt en miljon personer i Sverige har nedsatt rörelseförmåga. En halv miljon kan inte gå i trappor, ca 230 000 är svårt rörelsehindrade och många som vårdats färdigt inom somatisk korttidsvård kan ej förflytta sig själva. Det är ekonomiskt omöjligt att bygga serviceboende åt alla som behöver det. Därför måste vanliga bostäder anpassas. Det stöd som finns för bostadsanpassning stadgas i PBL, som 1987 skärptes vad gäller kraven på tillgänglighet men som också ger friare tyglar för själva byggprocessen. Bestämmelserna i PBL kompletteras av särskilda nybyggnadsregler. Lagen säger att "bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, skall vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga". Detta gäller även bostäder i flerbostadshus. Trots lagens skärpta krav använder kommunerna varje år miljontals kronor för att bostadsanpassa lägenheter, även nyproducerade, för att göra dessa tillgängliga för äldre och funktionshindrade. Det visar tydligt att PBL inte räcker till. Oftast är det små detaljer som behöver ändras: trösklar för lägenhetsdörrar, hygiendörrar och utrymmen som är för små, utjämning av nivå till uteplats och av tröskel till balkongdörr. Det kan även gälla bredare dörrar och elinstallationer såsom vägguttag, eluttag och strömställare, som inte skall sitta nere vid golvet utan ett stycke upp på väggen. Inredningen i köken skall förses med hällspis och inbyggnadsugn. Har ni tänkt på hur mycket lättare det skulle vara att dammsuga, torka håret, raka sig och känna efter om steken eller kakan är färdig, om vi alla, oavsett om vi är gamla, handikappade eller unga, hade denna tillgänglighet i våra hus? Jag har kunnat konstatera att den bostadsanpassning som är gjord för äldre och handikappade oftast också är bra för alla oss andra. Att vänta med att bostadsanpassa lägenheter till efter det att vi blivit äldre eller till efter det att vi fått något funktionshinder är kostsamt, och det är inte alltid så lätt att i efterhand få anpassningen att smälta in i befintlig miljö. Därför är det bättre att bostadsanpassa lägenheterna redan vid nyproduktion eller vid ombyggnad. Dessutom skulle vårt umgängesliv inte behöva förhindras av att rörelsehindrade innan de tackar ja till en inbjudan först måste ta reda på om det över huvud taget är möjligt för dem att komma och hälsa på. Samspelet mellan människa och fysisk boendemiljö måste tydligare återspeglas i PBL och i nybyggnadsreglerna. Bostadspolitiken måste ta sikte på att skapa livsloppsområden, där man skall kunna bo kvar om man så önskar och skall behöva byta bostad endast av andra skäl än tillgängligheten i olika skeden av livet. I sådana områden skall unga kunna bo samman med äldre, ensamma ihop med familjer osv. Då slipper vi också ett ökat kategoriboende, och vi får en rörligare bostadsmarknad.

Herr talman! I många av landets kommuner är boendesegregationen tydlig. I dessa kommuner har många av de s.k. miljonprogramsområdena haft en negativ utveckling. Här lever var sjunde invånare i dag under existensminimum. Många andra tvingas leva på bidrag. Arbetslösheten ligger i genomsnitt på Många invandrare och flyktingar lever i dessa områden. Arbetslöshetsnivåer på över 50 % har blivit vanliga bland dessa grupper, och bidragsberoendet kan i vissa fall nå upp till 100 %. Hälsotillståndet som helhet är mycket sämre i dessa områden än i riket i övrigt. Ungdomsarbetslösheten är här tre gånger större än i landet i övrigt. Kriminaliteten är också hög. Herr talman! Det råder alltså knappast någon tvekan om att vi håller på att få en marginaliserad underklass i många av landets miljonprogramsområden som också är kulturellt och etniskt betingad. Det är inget mindre än våld och rasismens förutsättningar som utvecklas inför våra ögon - obevekliga sociala processer som kan omvandla det som har varit en generös invandrings och flyktingpolitik till en mardrömsliknande verklighet. Att miljonprogramsområdena har drabbats av denna negativa utveckling beror inte på de människor som bor där. Dessa människor skapar inte låg eller högkonjunkturer utan drabbas av dem. De trivs för det mesta i sina bostadsområden och vill göra dem bättre. Att en majoritet av befolkningen är invandrare i flera av områdena är inte heller negativt. De problem som invandrarna i dessa områden drabbas av är i huvudsak svenska problem. En överväldigande majoritet av dessa människor har arbetat och kämpat hela sitt vuxna liv. De flesta är fortfarande unga, har initiativförmåga och ofta bra utbildning. Och säkert är att ingen av dem visste vad socialbidrag var innan de kom till Sverige. Men dessa människor hindras att göra rätt för sig genom det svenska samhällets oförmåga att bejaka mångfalden och ta till sig dessa människors resurser och skaparkraft. Vårt sätt att ta emot människor präglas av ett problemperspektiv som automatiskt gör invandrarna till en socialvårdsfråga. Miljonprogramsungdomarnas kamp för respekt är ofta destruktiv. Det är en kamp mot en utsiktslös sorg, en desperat längtan efter ett land som inte finns - ett land där de inte känner sig utanför, en kamp för ett värdigt liv. De hör till ett land som ännu inte är förmöget att känna igen dem, att värna om dem och att älska dem. Herr talman! Genom dessa problem håller ett svenskt tvåtredjedelssamhälle på att skapas. För att bryta segregationen krävs det ett antal radikala åtgärder inom många samhällsområden. Det behövs ett nytt synsätt som innebär att man utgår från att människorna i dessa områden är en enorm resurs. Följande förslag bör regeringen och riksdagen överväga: 1. Ett program för regionalt stöd till miljonprogramsområdena bör utarbetas. 2. En solidarisk fond som stödjer en positiv utveckling i dessa områden bör skapas. 3. Staten, kommunerna och landstingen bör verka för att institutioner, myndigheter och kvalificerade utbildningar flyttas till dessa områden. Herr talman! Kampen mot segregation, fattigdom och utanförskap är vårt lands allvarligaste problem. Mänskliga och ekonomiska resurser måste göras tillgängliga för att undvika en katastrof som kan komma att kosta vårt samhälle oändligt mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss.

Herr talman! Jag kan till stor del instämma i Juan Fonsecas anförande när det gäller våra miljonprogramsområden och den stora invandrartätheten där. Men hans förslag till lösningar innebär högre utgifter för staten i form av särskilda stöd o.d. Jag tror att det finns andra vägar att gå när det gäller att komma till rätta med de här problemen. Först och främst är dessa områden typiska så till vida att det är fråga om ett koncentrerat innehav av hyresbostäder i kommunal ägo. Väldigt stora anonyma fastighetsägare byggde väldigt stora och fula hus som människor med resurser flyttade från. Därför har de här områdena fått en alltför stor grupp invandrare. Vi måste komma till rätta med detta genom att se till att dessa företags bostäder kommer närmare dem som bor där. Vi skall omvandla dessa bostäder till bostadsrätter, om människor vill, eller till ägarlägenheter när vi sedan får det. En hel del av bostäderna borde säljas på marknaden, så att vi får fler fastighetsägare som kan konkurrera om och ta hand om hyresgästerna just för att slippa det anonyma kollektiv som dessa gigantiska kommunala bostadsföretag innebär. Det är en av de viktigaste åtgärderna. I många kommuner kan det t.o.m. finnas anledning att överväga rivning av kåkar. Det har man övervägt på flera ställen. Jag tror att det är nödvändigt, för det är urusla miljöer. Vi måste se till att de blir bättre. Men jag tror inte att de blir bättre bara genom att några institutioner flyttas ut eller genom att litet mera pengar anslås. Det krävs mer genomgripande åtgärder, men det kan vi kanske diskutera vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Jag välkomnar en debatt med Moderaterna om miljonprogramsområdena, för jag saknar faktiskt Moderaternas engagemang i vanliga människors sociala vardagsproblem. Knut Billings recept är i och för sig inte nytt, dvs. att miljonprogramsbostäderna skall säljas ut och att de skall göras om till bostadsrätter. Om det är obekant kan jag säga att man har försökt göra det i Stockholm. Många människor i bostadsområden som Tensta och Rinkeby har fått frågan om de vill köpa sina lägenheter. Men svaret har blivit nej. Vet Knut Billing varför? Jo, de flesta av de här personerna har icke råd att köpa sin bostad. I bostadsområden i Sverige där 50 % av befolkningen på ett eller annat sätt tvingas att leva på bidrag, är arbetslösa eller förtidspensionerade kan man icke köpa sin bostad. Men det får inte vara så att dessa människor därför att de bor i Rinkeby, Tensta, Rosengård eller Angered inte skall ha möjlighet att leva ett värdigt liv. Enligt den moderata drömbilden är det ganska svårt att förstå att sådana här bostadsområden kan göras bättre och att se människor i dessa områden som en stor resurs. Jag tror att vi riksdagsledamöter har ett mycket stort ansvar när det gäller att se till att de här områdena blir bättre och att de blir trivsamma för dem som bor där. Det gäller att skapa jobb. Men det gäller också mycket annat.

Herr talman! Dessa områden har varit föremål för vårt engagemang och intresse under många år. Vi kan ju bara gå tillbaka, inte bara till den senaste valrörelse utan till valrörelsen dessförinnan då det var ett förfärligt liv på Socialdemokraterna, eftersom vi hade utarbetat en särskild rapport om en mängd olika åtgärder som behövde komma i fråga i miljonprogramsområdena. Det är många åtgärder. Man kan inte säga att människor inte har råd. Priset på dessa bostäder är ju betingat av vad marknaderna är beredda att betala. I dag är de ingen lysande affär för de kommunala företagen. De har svårt att hitta köpare på marknaden. Då är det naturliga att man finner det rätta marknadsvärdet. Det kan i många fall vara en ren fördel att överlåta en del hyreshus till de boende. De kanske får överta dem utan att betala någonting. Men därmed skapas förutsättningar för en bättre miljö i dessa stereotypa områden där ett enda företag dominerar. Det gäller att ändra på detta och se till att det blir många företag, Juan Fonseca. Då kan vi klara av att få en bättre miljö i Rinkeby, Rosengård eller vad vi nu tar för exempel. Det är den vägen man skall gå. Utgångspunkten skall inte vara att dessa bostadsområden skall betinga ett pris som ligger i nivå med priserna i städernas innerkärnor, utan det gäller just att få i gång detta. Därmed skapas en positiv miljö, vilket kan bidra till att andra hus får nya ägare. Därigenom åstadkommer man att människorna i dessa områden blir bostadsägare och får en stark självkänsla och tar ansvar för sitt bostadsområde i stället för att överlåta det till Svenska Bostäder och andra anonyma bjässar som bara har sett till att förbättringarna uteblir.
Herr talman! Den enda rapport från Moderaterna som jag har läst om miljonprogramsområdena i Sverige kallades Slumområdena. Det enda de har lyckats åstadkomma är att slänga på människorna där att de lever i slum. Moderaternas alternativ är att sälja hyreslägenheter och göra dem till bostadsrätter. Utgångspunkten är att alla i detta land har lika mycket pengar på banken som somliga. De sociala problem som finns i dessa områden löses, enligt Moderaterna, endast med poliser och liknande. Jag vågar påstå att det handlar om att ge Pelle, Aveve, Carmen och Rosemarie som bor i dessa områden möjlighet till ett värdigt och bättre liv. Det handlar om att kunna rusta upp dessa områden. Jag håller med Knut Billing om en sak, att det behövs företag, visst. Då kan man diskutera regionala åtgärder som syftar till att få fler företag till dessa områden. Men det handlar också om att kunna se att Muhammed och Aveve, som bor där, också har väldigt mycket resurser och skaparkraft som icke utnyttjas i dag. Samhället gör dem till en socialvårdsfråga. Om man låter människorna skapa sina bostadsområden på deras sätt kommer vi att få unika områden i Sverige.

Herr talman! Först vill jag ge en kort historiebeskrivning. Miljonprogrammet är inte en bostadsplanering, utan det handlar om näringslivspolitik. När dessa områden byggdes under 60 och 70-talen ville näringslivet att alla människor helst skulle bo i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Särskilt om man kom från Norrland skulle man flytta ner dit. För att man skulle få plats byggdes dessa områden. Från början hade det alltså ingenting med bostadsplanering och bostadspolitik att göra. Sedan har problemet utvecklats. Vi har själva skapat den sociala snedrekryteringen. Vi talar om integration men skapar segregation. Nu är det verkligen hög tid för svenska politiker att ta ansvar för dessa bostadsområden. Regeringen har anslagit en viss summa pengar för arbetslivsfrämjande åtgärder. Men vi i Vänsterpartiet menar att man måste ta ett helhetsgrepp. Det handlar alltså om att stödja dem som bor i områdena på ett helt annat sätt. När nu bidrags och investeringssystemen skall ses över menar vi att de bör riktas till de människor och boendeformer som bäst behöver dem. Vi kan inte fortsätta med en generell politik, utan vi måste ta itu med problemen och sätta in pengarna där de bäst behövs.

Herr talman! Carina Moberg vill återinföra bostadsanvisningslagen. Hon talade om fördelar med en samhällelig bostadsförmedling och att det skall vara naturligt att vända sig till bostadsförmedlingen. Detta är i och för sig inga nya synpunkter. De har ofta framförts från socialdemokratiskt håll. Det kan naturligtvis finnas delade meningar om det här. Men, Carina Moberg, en sak kan vi alla fall vara överens om, och det är att det är väldigt bra att gå ut och lyssna på vad enskilda människor tycker och tänker. Det har jag gjort i många år i Carina Mobergs och min region, nämligen Stockholmsregionen. Jag har frågat många människor hur de lyckades greja sin bostad, eftersom det var så långa köer - det här var under socialdemokratisk regeringstid. Jag undrade då om de hade varit hos bostadsförmedlingen. Nej, svarade de, det går ju inte att få någon bostad genom bostadsförmedlingen. Där får man bara ett könummer. Den här lägenheten har jag fixat själv. Precis så har det gått till när vi har haft en samhällelig bostadsförmedling. Den lösning som finns är att ge konsumenten möjlighet att efterfråga bostad på marknaden. Det är en fördel, och det är naturligtvis mycket lättare - det kan jag hålla med Carina Moberg om - om vi ser till att vi kan bedriva en politik i Sverige så att vi kan få alla, även de unga, i fullt jobb. Det är naturligtvis mycket lättare att efterfråga en bostad om man har jobb.

Herr talman! Det som Carina Moberg tog upp om ungdomsbostäder var riktigt. Jag tror egentligen inte på bostadsförmedlingen. Det som är viktigt är att tillskapa stimulansåtgärder för att man skall bygga enkelt och billigt för i första hand ungdomar. Det här tror jag att den nya bostadsutredningen kan ta tag i. För att klippa av navelsträngen behöver ungdomar få möjlighet att ta ansvar för ett eget boende. De standardnormer som vi har, har inte så mycket att göra med trivsel och en god bostad. Därför kan man dra ner på kraven. Man kan bygga enkelt och därigenom göra det möjligt för ungdomarna att ha råd att bo.

Herr talman! Jag tror säkert att vi förstår varandra. När jag talar om en annan standard är det denna s.k. felaktiga standard som jag avser och som vi inte behöver. Bygger, ombygger och nybygger vi på ett ekologiskt riktigt sätt blir standarden egentligen mycket högre. Det handlar om ett mycket finare sätt att bo, och det tror jag att ungdomarna är beredda till. Då slipper de bo i alla de allergiframkallande hus som vi i dag har. Det tror jag att vi kan vara överens om.

Herr talman! Den här debatten har på ett bra sätt illustrerat att det finns stora bekymmer på bostadsmarknaden, att det finns ett antal problem som vi skall lösa under de närmaste åren. Men den har också visat det som är något av bostadspolitikens och bostadspolitikernas förbannelse, nämligen att det är oerhört svårt att rätta till misstag och felbedömningar. I den här debatten har det pekats på två misstag, och det ena är byggandet. Jag tror att vi alla är rörande överens om att vi kommer att få betala ett oerhört högt pris på grund av att byggandet har sjunkit till en rekordlåg nivå, 9 000 bostäder per år. Vi vet redan i dag att detta kommer att leda till en stor bostadsbrist om ett antal år. Trots att vi vet det kommer det bli svårt att rätta till detta, oavsett vilka värderingar, åsikter och vilken politik vi står för. Det andra är segregationen, som Juan Fonseca och andra har talat om, som inte heller är så där alldeles enkelt. Trots att vi är överens om bekymren är det oerhört svårt att rätta till problemen. Ett litet påpekande till Knut Billing när han försöker leda i bevis att detta är ett resultat av en misslyckad socialdemokratisk politik. Vi skall hålla i minnet att vi de senaste tre åren haft en närmast galopperande utveckling på det här området. 400 000 människor, en folkvandring i det tysta, har flyttat från större till mindra lägenheter. Många av dessa har fått en kraftigt försämrad boendestandard. Det har också förstärkt tendenser till segregation. Det har varit så under de senaste åren, som Knut Billing beskrev som de framgångsrika åren då avregleringen och avsubventioneringen gällde. De slutsatser som jag drar av det faktum att det behövs långsiktighet är framför allt två. Den ena slutsatsen är att det är oerhört viktigt med långsiktighet och också den eninghet som Lennart Nilsson efterlyste. I likhet med Lennart Nilsson vill jag gärna välkomna att vi nu har ett radarpar på det bostadspolitiska mittfältet, Erling och Eskil, som uppenbarligen är intresserade av att även lira åt vänster. Jag tyckte att det var en befriande skillnad mellan den ton som de hade och tonen hos moderaterna. Jag hoppas i likhet med Lennart Nilsson att vi skall kunna odla den här samsynen i denna grundläggande fråga, nämligen om det skall finnas ett samhälleligt stöd för att hålla nere produktionskostnader så att alla människor skall kunna efterfråga nya bostäder. I denna grundfråga finns det alldeles uppenbarligen numera en bred samsyn. Det tycker jag känns väldigt bra. Den andra slutsats som jag drar av det faktum att det är svårt att rätta till misstagen är att man oerhört noga skall akta sig för att ge glättiga vallöften. Det var ett skäl till att vi socialdemokrater i valrörelsen, trots de stora problemen, inte förföll till den typen av löftespolitik. Egentligen var det bara ett enda löfte som vi gav. Det var att vi vill hjälpa dem som har drabbats allra hårdast av de senaste årens utveckling, nämligen dem som bor i nybyggda villor och bostadsrätter. De har fått betala oerhört högt pris, dels på grund av orättfärdiga besparingar under de senaste åren som ensidigt har drabbat dem som bor i nyare hus, dels på grund av att bankerna har gjort allt vad de har kunnat för att övervältra kostnader på bankkunderna. Den här gruppen har varit oerhört sårbar. Vi skall inte diskutera bankernas problem, men jag tillhör dem som personligen är väldigt tveksam till någon form av bankskatt och bankavgift, inte därför att jag inte anser att bankerna skall betala tillbaka det stöd de har fått, utan i första hand därför att jag tycker att det inte är vi som skattebetalare som skall ha tillbaka pengarna. I första hand tycker jag att bankerna skall betala tillbaka de stödmiljarder de har fått till dem som allra bäst behöver det. Den grupp som bor i nybyggda bostadrätter och hus har ett oerhört stort behov. Därför tycker jag att det vi framför allt skall göra är att ställa krav på bankerna att de är med. Självklart har vi som politiker också ett ansvar. En del har vi redan gjort. Vi har rivit upp det beslut om ytterligare besparingar för den här gruppen hushåll som den förra regeringen fattade. Vi har i stället lagt över den besparingen på alla oss som har lättare att bära den, på oss som bor i äldre hus. Dessutom måste vi ställa krav på ytterligare åtgärder, förmodligen från statsmakterna. Men trots detta får vi ändå inte försumma att ställa stora krav på att också bankerna är med och tar ett stort ansvar när det gäller saneringen av ekonomin för dem som har drabbats oerhört hårt. Slutligen ser jag att jag lyckades öka tempot så mycket att jag också hinner svara på den fråga som Knut Billing ställde om ägarlägenheten. Egentligen skulle jag kunna svara på ett typiskt politikersätt, nämligen genom att ställa en motfråga: Varför införde inte de borgerliga detta, om nu detta med ägarlägenheter är så eorhört eftertraktat och efterlängtat hos moderaterna? Varför har ni inte tagit chansen under de nio år då Lennart Nilsson satt i opposition i denna kammare och ni hade makten? Jo, svaret är detsamma som på Knut Billings fråga: Alla analyser visar att det är tekniskt oerhört komplicerat att genomföra den typen av konstruktioner. Det har varit ett antal analyser. Eftersom vi har en allmän uppfattning om att man skall var ytterligt sparsam med statens resuser, även utredningsresurser, så varför utreda en sak som vi redan har konstaterat tyvärr är dödsdömd? Tack, herr talman!

Herr talman! Det resonemag som Lars Stjernkvist förde om bankerna är intressant. Jag kan säga att den diskussion som har förts och där vissa politiker har framfört ett krav på återbetalningsskyldighet gäller egentligen ett förslag som inte har så mycket bäring i riksdagen. Det är ju staten som är bankägare. Det handlar ju till 99 % om Nordbanken. Där har man från regeringens sida talat om att man skall fullfölja den tanke som vi har förfäktat, nämligen att sälja Nordbanken. Då får man ju tillbaka pengarna. Så den debatten borde man kunna avföra en gång för alla från all seriös debatt i kammaren. Jag tror tyvärr att vi kommer att få höra mycket om det där i fortsättningen därför att det är bra argumentation att använda ute i buskarna. Tyvärr får vi som sagt dras med det. Lars Stjernkvist säger att vi har ett lågt byggande i dag. Det är rätt. Han säger att vi kan få bostadsbrist - det är möjligt att vi får det - och att det här är svårt att göra någonting åt. Ja, det är det naturligtvis därför att det är företagen själva som bestämmer. I dag är det svårt att få avkastning på kapitalet. Vi i bostadsutskottet har besökt olika institut, och vi har varit i Bostadskreditnämnden, som kan konstatera att i stort sett alla bostadsinvesteringar är omöjliga i dag att få lönsamhet på. Då är det naturligtvis inte så lätt. Problemet finns där, jag håller med om det. Det är svårt att hitta en lösning. Den lösning som finns, att vi gemensamt ser till att vi får ner marknadsräntorna i Sverige, är den väg vi måste gå. Då måste vi se till att spara i statsbudgeten. När det slutligen gäller ägarlägenheter frågar Lars Stjernkvist: Varför infördes de inte av de borgerliga regeringarna? Jo, därför att det är så komplicerat. Nej, det var inte alls därför att det var komplicerat, utan därför att det fanns en viss politisk oenighet mellan de borgerliga partierna om de skulle införas eller inte. Så enkelt är det. Däremot är det mycket enkelt att införa ägarlägenheter i dag. Man har sådana i hela Europa. Det är en enkel sak att göra det även i Sverige. Frågan är bara om viljan finns. Den fanns inte fullt ut hos partierna i den borgerliga fyrklöverregeringen. Den finns och har alltid funnits hos oss. Vi hoppas att även ni skall inse att det är värdefullt. Kan vi hoppas på det?
Herr talman! Den i övrigt så självsäkre Knut Billing blir så blygsam så fort han kommer in på de gångna tre åren och underskattar sin egen roll. Vi skall inte träta alltför mycket om vem som bär skulden till de problem som vi har. Men det faktum att man väldigt kraftigt drog ned subventionerna till nybyggandet gjorde inte att man minskade raset i byggandet. Vi har inte motsatt oss besparingar också på boendet. Däremot tyckte vi att man sparade både på fel sätt och definitivt vid fel tidpunkt. Sedan bara en mycket kort passus om bankerna. Jag tycker att det är farligt om det står i protokollet oemotsagt att det bara var statens egen bank som fick stöd av både bankkunder och skattebetalare. Vi skall veta att det vidtogs en rad åtgärder, inte bara ett direkt bankstöd. Vi avskaffade fastighetsskatten på kommersiella lokaler och annat som ju var en hjälp till alla banker. Dessutom har bankavgiften sedan utgjort en hjälp till alla banker att hålla nere sina kostnader. Alla banker har fått stöd, men självklart finns det olika grader av stöd man har fått. Slutligen när det gäller ägarlägenheter. Min personliga uppfattning är - jag vill gärna ge uttryck för den - den att jag aldrig ansett att det finns någon ideologisk skillnad på kapitalism på bredden och socialism på höjden. Det har jag inte förstått. Däremot inser jag de rent tekniska svårigheterna att försöka dela upp ett hus som är kollektivt i privata lägenheter. Uppenbarligen är det så att även borgerliga utredare och de med samma ideologiska glasögon som Knut Billing har kommit fram till den slutsatsen att det är oerhört svårt. Detta är skälet till att vi har avvisat det. Dessutom har jag aldrig trott att det finns någon opinion för detta, bortsett från en del moderata politiker här i kammaren.
Herr talman! Om vi nu skall få rätt i protokollet kan vi lägga till att utöver Nordbanken har Sparbanken fått detta bankstöd. Att i övrigt tala om fastighetsskatten och säga att man får ett stöd därför att en skatt tas bort var det märkligaste resonemang jag har hört. Med ett sådant resonemang får man uppfattningen att resurser och pengar tillhör samhället. Det är samhället som har rätten till pengarna, sedan kan det i nåd låta bli att ta ut allt som vi människor eller företag tjänar. Då får vi ett stöd. Mycket märkligt resonemang, måste jag säga. Förslaget om ägarlägenheterna går faktiskt att genomföra. Det är enkelt. Om inte Lars Stjernkvist tror det, tror i alla fall jag att vi skulle kunna sätta oss ned och komma fram till ett förslag, eftersom vi båda inte har denna bindning till att det här är någonting som är principiellt omöjligt. Det är naturligt att låta konsumenterna avgöra om de vill ha hyresrätt eller om de vill ha äganderätt. Jag är övertygad om att majoriteten av alla dem som bor i hyresrätt i dag vill bo kvar. Det finns en hel del som skulle vilja bo med äganderätt. Ge dem den möjligheten! Vi kan hitta lösningen, tror jag, eftersom vi har samma principiella uppfattning. När det gäller programmet för minskade subventioner i nybyggandet kan jag tänka mig att socialdemokraterna, som ännu inte har lagt fram något förslag, såvitt jag förstår inte kommer att lägga fram ett förslag om utökade subventioner till nyproduktion. Alltså står vi på samma linje här. Vi inser i bägge partierna att det är omöjligt att öka subventioner i nyproduktionen. Då återstår återigen, att det byggande vi får, sker på de villkor som kreditmarknaden kan erbjuda.

Herr talman! När det gäller ägarlägenheter har vi, som jag försökte beskriva i mitt anförande, en rad problem som människor upplever in på bara skinnet som oerhört akuta och besvärliga och som vi skall lösa. Jag tror att det är viktigt att vi koncentrerar våra krafter på att försöka lösa dem. Att däremot återigen utreda en sak som vad jag förstår enbart efterfrågas av ett antal moderata politiker tycker jag inte känns särskilt meningsfullt. Vi fick just en mycket tydlig beskrivning av varför samhällsekonomin och framför allt samhällets ekonomi rasar när moderaterna har makten. Nej, jag anser inte att alla medel i grunden tillhör staten. Däremot inser jag att om man inför ett bidrag eller om man sänker en skatt blir det i båda fallen en kostnad alternativt ett inkomstbortfall för staten som på något sätt måste betalas, som på något sätt måste täckas. I moderaternas värld kostar skattesänkningar ingenting, och det är just därför som det blir sådana förödande konsekvenser när de moderata politikerna styr. Självklart innebar de förändringarna, inte bara bankstödet utan även de andra lättnader som infördes för bankerna, påfrestningar för statens ekonomi. Att säga någonting annat är fel.

Herr talman! Lars Stjernkvist pratar om långsiktighet, att vi inte får göra fel i den fortsatta bostadsplaneringen. Då kommer jag tillbaka till förslaget om att avsätta 2 miljarder kronor till allergisanering. Vi pratade om detta i bostadsutskottet i höstas. Vi sade att det är ett viktigt problem. Vi måste inventera det och se vad vi kan göra åt det. Nu kommer ett förslag som en blixt från en klar himmel. Jag tror inte ens att socialdemokraternas utskottsledamöter kände till detta på något sätt. Jag är litet orolig för vad som kommer att hända med det här förslaget. Vi tycker att idén är bra, men vad händer under våren? Kan vi ordna det här på något sätt? Jag tycker att sådana här förslag skall behandlas grundligare och vara väl genomtänkta. Jag är faktiskt, som ny i riksdagen, litet förvånad över att det kan gå till på det här viset. RAS betyder för mig numera Rädda Anders Sundström! När det gäller bankerna och bankavgifter har vi från Vänsterpartiet föreslagit en bankavgift för att ta igen en del av det som bankerna har tjänat på byggkrisen och den övriga krisen under den här tiden. Vi vill också att Nordbanken skall användas som en prispressare i de här sammanhangen, se till så att det blir konkurrens. Det är faktiskt en oligopolmarknad det här. När ett institut eller en bank sänker eller höjer sin räntenivå, vips kommer nästa och gör detsamma. Man skulle kunna använda pengarna till bl.a. Sedan finns det en del åtgärder som man faktiskt kan göra mycket enkelt. Vänsterpartiet har föreslagit en sådan. Det är att vi skall koppla subventionsräntan till den räntenivå som föreligger när man skaffar sig ett hus eller liknande. Det här är en enkel åtgärd och sparar en halv till en miljard kronor. Det tycker jag även att Socialdemokraterna kan ställa upp på.

Herr talman! Nackdelen med minoritetsregerande är att man tvingas till uppgörelser. Det är klart att det är bättre om man noggrant kan analysera förslag i ett regeringskansli först, väga olika intressen mot varandra och sedan lägga fram väl balanserade förslag. Nu kan vi inte det. Jag höll på att säga att väljarna ställde till det, och vi fick inte någon egen majoritet. Därför måste vi kompromissa med andra. Men det viktiga, och det tycker jag är poängen med den här uppgörelsen, är att man under de nattliga övningarna inte har låst sig så i detalj att vi i bostadsutskottet och i andra utskott här i riksdagen är bakbundna och inte kan anpassa och avväga förslagen på ett riktigt sätt. Vad jag förstår är även Owe Hellberg helt ense med oss och miljöpartisterna om att det behövs ett ökat stöd till byggandet. Jag är alldeles övertygad om att med det vida uppdrag som bostadsutskottet har fått kommer vi att kunna formulera och forma ett stöd som kommer att tillgodose både Socialdemokraternas, Miljöpartiets och helst fleras intressen. Det slog mig just att i dessa förkortningarnas tider skall jag gärna, om det hjälper, verka för att vi döper stödet till VAS, Vänsterns alternativa stöd. Då kanske det blir ännu lättare att bli överens om det.

Herr talman! Jag tror tyvärr att det är precis tvärtom med sådana här uppgörelser. Vänsterpartiet har erbjudit Socialdemokraterna ett långsiktigt översiktligt samarbete över mandatperioden. Jag tror faktiskt att sådana här uppgörelser kommer att försvåra det samarbetet, inte bara i det här sammanhanget, utan i andra sammanhang framöver.

Herr talman! Ordningen mellan de ämnen som debatterna delas upp i här i riksdagen och även annorstädes i det svenska politiska livet kommer alltid för mig att framstå som bakvänd. Självfallet borde en allmänpolitisk debatt börja med principerna, med de ideologiska grundlinjerna, en redovisning av vår syn på vad som betecknar ett gott samhälle och därmed belysa de mål vi har med vårt politiska arbete. Varpå vi borde sluta med de debatter där vi låter redovisa våra argument för olika vägar att nå målen, dvs. de verktyg och den ekonomi som vi måste skapa därför. En rent ideologisk debatt har jag inte under mina fyra år som ledamot av denna kammare upplevt från den talarstol där jag nu står. Livsvärden och livskvalitet i andra avseenden än de materiella och kvantifierbara är sällsynta i våra debatter. Vi har faktiskt haft flera allmänpolitiska debatter under dessa år där kulturen inte ens fått plats som ämne. Det är därför glädjande att vi i dag har utrymme för en sådan diskussion, även om den av talarlistan att döma så gott som helt kommer att försiggå mellan ledamöterna i kulturutskottet. Herr talman! Ett folks kultur i vidare mening utgör fundamentet för dess liv och gemenskap. Kulturen är det vi gemensamt har ärvt och skapat. Kulturen är vår identitetsbärare, och med en egen identitet står vi bättre rustade att möta andra kulturer. Kultur kan aldrig skapas genom politiska beslut. Den formar sig själv. Kulturens innehåll får aldrig vara föremål för en politisk styrning. Därför är också på sitt sätt begreppet kulturpolitik något att sätta ett stort frågetecken för. Den allmänna politikens uppgift är att värna ett sådant samhällsklimat att ett fritt skapande underlättas. Det är själva friheten som utgör grunden för skapandet, samma frihet som är förutsättningen för en verklig demokrati. Det är mot den bakgrunden bekymmersamt att se hur regeringen i sin proposition, när man vill förklara sitt låt mig säga klumpiga hanterande av stiftelsen Framtidens kultur, skriver att "stiftelsens ändamål skall kunna uppfyllas på bästa sätt i enlighet med regeringens intresse". I mitt mångåriga arbete med kulturfrågor har en av de oftast återkommande kritiska synpunkterna från kulturskapare varit att rigiditeten i det rådande systemet hindrar förnyelse. För att inte gå miste om olika former av stöd anpassar man sig till t.ex. vad Kulturrådet har velat ha. Landsting och kommuner anpassar ofta sina stödformer efter Kulturrådets, eller stöden kan t.o.m. villkoras, så att man är berättigad till stöd från den ena om man har fått stöd från den andra och annars får man inget alls. Just för att kunna stödja det nya, det experimentella, det smala behövs alternativa finansierings och stödvägar. Nämnda stiftelse skulle kunna ge möjlighet till detta. Uttalanden från ansvarigt statsråd om en samordning och anpassning till Kulturrådet finner vi moderater därför illavarslande. För att markera hur viktigt vi tycker att det är med olika och från varandra oberoende stöd till kulturen föreslår vi i en av våra kommittémotioner i år en "svenskarnas kulturfond", och vi pekar också på de fonder som nu skapas i olika delar av landet för att stödja såväl särskilda sektorer inom kulturlivet, t.ex. den i många avseenden styvmoderligt behandlade filmen, som generella kulturfonder. Vi önskar ett samhälle präglat av en andlig odling som har sin grund i västerländska humanistiska värderingar. I ett sådant samhälle sätts bildningen i dess vidaste bemärkelse i centrum. I ett sådant bildningsarbete är boken det viktigaste instrumentet. Det är för oss en självklarhet med en god biblioteksservice över hela landet. För såväl ungdomsskolans som vuxenutbildningens elever, och inte minst för de udda autodidakter som ofta har varit de som fört samhället framåt, är biblioteken omistliga. Det finns som vi ser det inget skäl att reglera detta i lag. När Socialdemokraterna tidigare var i regeringsställning motsatte de sig en sådan lagreglering. Jag vet att Bengt Göransson och jag hade ungefär samma motiveringar till att inte lagstifta. Det blir med naturnödvändighet en minimilag, biblioteksutformningen kommer att konvergera och riskerar att utarmas, förnyelsen riskeras, och frågan är vem som skall övervaka, dela ut påföljder, etc. Dessutom utgör det ytterligare ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen och ett avsteg från den subsidiaritetsprincip som skall vara vägledande för Sverige som EU-land. Socialdemokraterna är välkomna tillbaka till sina tidigare - i denna fråga - sunda åsikter och insikter. Herr talman! Den korta tid som står oss till buds för inlägg i denna debatt medger varken att vi går på djupet i enskildheter eller att vi belyser hela det vida spektrum av frågor som är föremål för behandling i riksdagen. Men att dessa frågor är många och viktiga har vi i utskottet fått för oss väl belyst både vid tisdagens överläggningar med kulturministern och vid det stora antal uppvaktningar som vi i dag har fått ta emot. Ett skäl till att det råder något av stiltje i kulturdiskussionen är ju att alla väntar på den stora kulturutredning som i vår skall lägga fram sitt betänkande. Men vi anser inte att man bara kan vänta och se. Kulturen är i ständig rörelse, och det finns skäl att göra omprioriteringar i propositionens förslag, att betona regionsaspekter och annat. Våra moderata alternativ finns ingående redovisade i såväl enskilda som kommittémotioner rörande bl.a. kulturens roll generellt, etermediernas uppgift och folkbildningens utveckling, frågor till vilka vi får anledning att återkomma i såväl utskott som kammare.

Fru talman! Från hällristning till dagens multimedier finns det en obruten kedja av kulturyttringar. Vi är en av länkarna i denna kedja, här och nu i denna kammare. För att rätt kunna förvalta och vårda denna arvskedja måste vi ha en generös och också genomtänkt kulturpolitik. Jag tror inte, som Lennart Fridén gör, att det fixar sig av sig självt. Jag tror på ett demokratiskt och politiskt styrinstrument. Sverige står stark som kulturnation genom att vi har haft en framsynt satsning på bl.a. barnkultur. Det gäller framför allt skolan, som kanske är vårt viktigaste kulturinstrument. Det är viktigt att inte bara se skolan som en förmedlare av färdigförpackad kunskap. Skolan måste också lämna utrymme för eget skapande. Jag citerar Einstein: "Fantasi är viktigare än kunskap". Något tämligen unikt för Sverige är våra kommunala musikskolor. De har utgjort en utmärkt plantskola - kultur betyder ju odling. De har givit oss internationella operastjärnor och rockmusiker. Grupper som Ace of Base, Dia Psalma och Roxette ger i dag landet både exportinkomster och PR. De kommunala musikskolorna har gjort att det finns en bred bas av ungdomar från alla samhällsklasser som utövar musik. Inte minst har invandrarna gett det svenska musiklivet ett välbehövligt vitamintillskott. Kulturen har inget fosterland, utan kulturen kan användas för interaktion som för folkgrupper och länder samman. Detta är ett unikt medel som vi bättre borde ta vara på, fru talman. Det har nått mig att skådespelarna på Dramaten har starka önskemål om att spela teater i Sarajevo. Det finns en önskan om att sätta upp Molières Misantropen den första veckan i juni. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt initiativ. En annan del av barnkulturen där Sverige har en fin kulturtradition är litteraturen. Svenska barnböcker och svenska barnboksförfattare är välkända långt utanför landets gränser, och det gäller faktiskt inte bara Pippi Långstrump. Vänsterpartiet framhäver ofta offentliga satsningar som ett medel för att nå en bred allmänhet. Offentliga satsningar på bl.a. barnkultur är viktiga eftersom barn inte själva kan göra sin röst gällande på en marknad. Exempelvis drabbar en snål inställning till biblioteken ofelbart de barn som inte kommer från miljöer där boken spelar en central roll. De välbeställdas barn klarar sig alltid. Men de barn som är uppvuxna i miljonprogrammets förortsområden, som jag själv, har inte alltid den kraft som behövs för att komma fram till bokhandelsdisken. De har inte heller de ekonomiska förutsättningarna. Därför välkomnar Vänsterpartiet en bibliotekslag. Vänsterpartiet har i sin kulturmotion framhållit vikten av samordning mellan skola, barnomsorg, bibliotek och föreningsliv. Vi har också föreslagit satsningar på ett barnkulturcentrum i Eskilstuna. Det skulle med en liten insats kunna ge mycket tillbaka. Det skulle kunna fungera som en resurs och ett föredöme för hela landet. Den här veckan, liksom många andra veckor, är inte Stockholm kulturhuvudstad i Sverige. Trots att en stor del av de statliga kultursatsningarna görs i Stockholm finns det även ett rikt kulturliv ute i landet. Jag tänker främst på Göteborg och på filmfestivalen där som lockar tusentals besökare och bjuder på en alldeles speciell atmosfär för den som är filmbiten. Göteborg har också blivit huvudstad för den bokmässa som nu är en obligatorisk begivenhet för många kultur-och litteraturintresserade i landet. Malmö är också en kulturhuvudstad, men även i de mindre kommunerna lever kulturen. Min förhoppning är att Eskilstuna, med de speciella förutsättningar som finns för barnkultur, också skall utvecklas till ett nationellt centrum. Ett rikt kulturliv till trots är radio och TV i dag för många de viktigaste kulturförmedlarna. I dag är etermedierna lika viktiga som kyrkan var under stormaktstiden. Hur våra etermedier skall utvecklas är en fråga som borde komma högt på dagordningen. I mycket delar vi socialdemokraternas grundläggande syn på kulturpolitiken. Vad gäller allmänradion och allmäntelevisionen beklagar vi dock att socialdemokraterna har haft så bråttom. Man borde ha inväntat Kulturutredningen. Det här är ett förhastat beslut. Det är också tveksamt att använda samma besparingsmall som för statsförvaltningen. Det är heller inget tvivel om att det här kommer att leda till sämre program och att allmänföretagen får svårare att kvalitetskonkurrera med de reklamfinansierade medieföretagen. Lennart Fridén. Man har i sitt program klara och raka åsikter om mediepolitiken. Jag ser att min taletid är slut. Jag får återkomma senare. Tack!

Fru talman! Charlotta Bjälkebrings första påstående föranleder mig att upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. Hon har tydligen inte lyssnat på det. Kultur kan aldrig skapas genom politiska beslut. Den formar sig själv. Kulturens innehåll får aldrig vara föremål för en politisk styrning. Detta trodde jag att vi skulle vara överens om. Många av kulturskaparna, som rent politiskt står Charlotta Bjälkebring nära, tror jag i det här sammanhanget står närmare mig. Man vill gärna ha stöd men inte styrning. Vi skall bry oss om men inte lägga oss i. Det är en väsentlig skillnad. I de samhällen som tidigare har stått Charlotta Bjälkebring och hennes parti nära - även om man numera vill förneka det - har den politiska styrningen och manipulationen av kulturen varit mest utmärkande för kulturpolitiken. Charlotta Bjälkebring nämnde två företeelser i Göteborg. Det gläder mig som göteborgare. Filmfestivalen är tillkommen på initiativ av Gunnar Carlsson och inte genom några politiska beslut. Bokmässan är tillkommen på initiativ av Bertil Falck och inte genom några politiska beslut. Det gäller att skapa en sådan anda och atmosfär att dessa fria själar verkligen kan ta initiativ. Sedan skall man stödja dem från samhällets sida när det behövs. Men framför allt skall vi se till att vi har en öppen, fri och skapande atmosfär. Det är det viktigaste. Charlotta Bjälkebring tog upp bibliotekslagen. Jag skulle gärna vilja veta från någon av bibliotekslagens tillskyndare vad det är som den skall ge. Vad skall stå i den lagen? Det skulle jag gärna vilja veta. Som jag sade tidigare kommer det att röra sig om en minimilag som kommer att leda till en konvergering: Alla bibliotek kommer att likna varandra. Alla vet att mängd av enfald inte är detsamma som mångfald. Det tycker jag man bör tänka på. Vi kan vara överens om en sak, Charlotta Bjälkebring och jag, nämligen att skolan är det viktigaste instrumentet. Där kan man både genom metodik och innehåll se till att alla får ta del av kultur, så att de därmed också som vuxna kan bedöma vad man bör ägna sig åt i det avseendet när det gäller både att ta del i och ta del av kulturen.

Fru talman! Jag tror att Lennart Fridén och jag har vissa svårigheter att förstå varandra. Jag anser också att kulturen måste komma inifrån varje människa själv. Men det är inte detsamma som att det inte skall finnas en demokratisk process som uppmuntrar och stimulerar och leder till en dialog. När moderaterna talar om hur deras styrning skall gå till handlar det om t.ex. att ha auktioner på radio och TV osv. Det leder till att de som är köpstarka och har bättre utbildning och annat får möjligheter till ett större utrymme i kulturpolitiken. Detta vill jag komma ifrån. Jag vill att en demokratisk politisk styrning skall leda till en mer jämlik kulturpolitik.

Fru talman! Vem som förstår vem skall vi kanske inte debattera. Jag skulle kunna säga både det ena och det andra, men uppenbart är att Charlotta Bjälkebring sade i sitt första anförande att hon inte ville ha styrning. Nu talade hon om en demokratisk process. Jag frågar mig: Hur skall en tavla kunna komma till genom en demokratisk process? Hur skall en pjäs kunna sättas upp genom en demokratisk process? Det är ju inte så kultur skapas. Men det är precis vad Charlotta När det gäller jämlikhet i de här sammanhangen skulle jag vilja rekommendera Charlotta Bjälkebring att läsa en väldigt bra bok, skriven av en socialdemokrat förresten, Alf Ross, dansk statsvetare. Boken heter "Varför demokrati?" I den reder han ut begreppen och det felaktiga utnyttjandet av uttryck som "kulturell demokrati". Han tar också i de här sammanhangen avstånd från denna typ av jämlikhetsvärderingar, därför att det är inte vad det rör sig om när det gäller kulturellt skapande. Kulturen skapar vi själva gemensamt genom att både delta i den och och ta del av den. Det är ett spel mellan mottagarna och sändarna av kulturella aktiviteter. Det är ingenting som vi kan fatta beslut om i denna kammare. Skulle vi försökt fatta beslut här i riksdagen eller i andra politiska församlingar jag tillhört om kulturens innehåll, skulle jag ha vänt mig emot det med all styrka. Sådana beslut har inte där att göra. Sedan är det en annan sak att vi måste skapa ett sådant kulturellt klimat, ett allmänt demokratiskt klimat i samhället, att det är fritt för alla att kunna skapa. Så har det inte varit hittills, och det är detta vi vill förbättra. Det hade varit bättre att Charlotta Bjälkebring hade talat om vad hon menar med styrningen i stället för att ta exemplet med auktionerna om radio och TV. Det skulle vi kunna ha en särskild debatt om.

Fru talman! I moderaternas värld är det ändå pengarna som styr. Jag vill ge ett exempel på vad jag menar. Låt mig ta exemplet Italien. Där gick det så långt att populisten och miljardären Berlusconi med hjälp av sina egna tidningar och TV-kanaler gjorde en blixtkarriär och faktiskt lyckades bli premiärminister. Han hade hela kulturnätet i sin hand och det var pengarna som styrde. I Sverige har vi fortfarande en politisk styrning av detta. Om denna styrning tas bort från vår allmänradio och allmän-TV så är risken stor att det blir som i Italien även här i Sverige.

Fru talman! Föregående replikskifte gav en bra inledning till det anförande jag tänkte hålla. Jag hade tänkt ställa en rad frågor och belysa en del problem utifrån ett mycket personligt perspektiv dvs. som ung och som invandrare. Detta kommer inte att bli någon snyfthistoria för att kasta skulden på fyrtiotalister, femtiotalister eller andra, eller att begråta invandrarnas situation i allmänhet. I den dagliga debatten möts vi ständigt av nya bevis på det ökande våldet i samhället och ett ytterligare hårdnande samhällsklimat. På detta kan vi även se en motreaktion. Folk samlas för att protestera mot våldet. Det har även föranlett att man förde på tal att ha en särskild debatt i riksdagen om våldet, även om denna debatt av olika anledningar inte blev av. Orsakerna till det ökade samhällsvåldet sägs vara flera, men särskilt påtalas arbetslösheten som en väsentlig faktor. Till detta vill man lägga det mångkulturella samhället i sig, dvs. det stora antal invandrare som tillkommit under senare tid, men även att papporna inte är tillräckligt närvarande. Därmed har man även lyckats lägga en socialpsykologisk dimension till det ökande samhällsvåldet. Om pappornas roll har diverse personer uttalat sig, vars ord tydligen skall väga tyngre än andras, eftersom de menas ha ett speciellt anseende när det gäller denna fråga. Jag kan inte godta de här förklaringarna till det hårdnande samhällsklimatet och det ökande våldet, inte heller att den dominerande protesten bör riktas mot våldet i sig och inte mot de bakomliggande orsakerna. Inom politiken talar man gärna om att sjukdomen skall angripas framför symtomen, även om man givetvis vänder sig mot symtomen också, men framför allt mot sjukdomen. Även om det är en sliten bild måste man vara extra tydlig i de här sammanhangen. Det räcker inte med att protestera mot antalet knivar ute på stan, utan man måste protestera mot orsaken till att dessa knivar cirkulerar. Ett påtagligt problem i dag är rasismen. Jag fann inget bättre tema att ta upp rasismen under än kulturen. Rasism är kulturell intolerans. Rasismen kan knappast bero på arbetslösheten. Den var stark redan före den ekonomiska krisen i Hur växer sig sådana här tendenser starkare? När det finns anledning att sparka nedåt i stället för uppåt, som det klassiskt heter. Sådana tendenser växer när den starkes lag gäller, när en ökad kommersialisering sker och när det blir svårare för små människor att hävda sig och maktlösheten växer. Jag växte själv upp med naturprogram som Malmcolm, där jag fick se larver utvecklas till fjärilar, och jag fick se Staffan Westerbergs gurkor prata. Det är något som har lämnat flera av mina jämnåriga klart traumatiserade, men för mig var det mycket positivt. Om jag jämför dagens kulturella utbud för barn med det som fanns när jag själv växte upp så måste jag säga att det har skett en otrolig nedgradering av kvaliteten. Varför har det skett? Varför har vi har en sådan kulturdekadens i utbudet av barnprogram under dessa tjugo år? Det borde vara tvärtom, så att utvecklingen går framåt. Därmed vill jag återkomma till vad man säger om de frånvarande fäderna. Jag tror inte att det är avsaknaden av manliga förebilder som är problemet, att frånvaron av manliga förebilder i deras närhet gör att unga män måste ta till sig de kommersiella förebilder som t.ex. Rambo. Problemet är att just de vanliga männen - och även kvinnorna - och vuxna människor, om vi skall generalisera, har en ovanligt stor tolerans mot olika tendenser som just den starkes lag via kommersialiseringen. Då måste jag även påtala en annan gammal sliten klyscha: Det finns inga dåliga elever, bara dåliga lärare. Därmed får vi det samhälle vi förtjänar. Problemet är den stora tolerans som finns från etablerat håll, dvs. politiker och samhället i stort, för schablonartade bilder av t.ex. invandrare. Det måste skapas en levande diskussion om denna fråga. Frågan är hur det skall gå till. Medier har en otrolig makt. Frågan är hur vi kan påverka medierna. Mediernas ekonomiska situation i dag kan snarast beskrivas som en oligopolställning. Medierna är en grundpelare i en demokrati, dvs. fria medier. Därför finns det anledning att fråga sig om vi har någon moralisk rätt att styra medierna. Enligt min åsikt har vi inte det. Medierna måste alltid vara fria, men det måste finnas ett betydande spektrum av olika medier som kan garantera att vinklingen inte styrs alltför mycket av dem som redan har makt. I Sverige delas det årligen ut presstöd till mindre och större tidningar. Men ökat ekonomiskt stöd kan inte ses som enda sättet att förebygga en centralisering. Det finns även problemet om huruvida man skall betala ut mer pengar till en tidning som ingen vill läsa. Jag är inte här för att ge svar. Jag kan inte det. Men jag vill ta upp frågeställningarna. Problemet är politikers och makthavares roll i det kulturella utbudet och av de värderingar som styr samhället. I Frankrike är det numera förbjudet för unga flickor att bära slöja, dvs. för dem som har en muslimsk övertygelse. Men ingen fransman skulle någonsin komma på idén att förbjuda skolungdomar att bära ett kors runt halsen. Det är en klar kulturell intolerans som inte får drabba Sverige. Vi måste reagera mot detta. Frågan är bara hur och på vilket sätt.

Fru talman! Jag är glad över att Centern välkomnar en öppen diskussion och även har uppmärksammat frågorna. Centern säger att man inte får skylla ifrån sig. Jag vill fortsätta med att säga vad det är exakt jag efterlyser. Hur skall man bemöta en ökad tolerans för saker som borde vara oacceptabla? På vilket sätt skall vi göra det tillsammans? Där är frågan vidare hur mycket man kan styra och hur mycket man inte kan styra. Var går gränsen för ett auktoritärt samhälle till förmån för de svaga? Var går gränsen för hur pass mycket man kan tolerera? Var går gränsen för hur pass mycket kommersialisering man kan tolerera? När det gäller invandrarperspektivet är det svårt att agera som invandrare. Jag känner få invandrare som är aktiva i den politiska debatten som inte har utsatts för dödshot flera gånger om året. Jag har själv utsatts för ett antal hot. Jag får ett antal dödshot per post varje vecka. Det gäller även min far och flera av mina aktiva vänner som råkar vara invandrare. Det är självklart enskilda individer som måste lastas för detta. Det kan inte vara det svenska samhället i sig. Men varför finns det så många extremister, och varför står så många av extremisterna oemotsagda? Detta är ett problem vi måste ta tag i. I dag växer små svenska barn upp i föreställningen att invandrare är kriminella av naturen - det sitter på något sätt i generna. Det här är problem som inte kan lösas utan att vi agerar.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

Fru talman! Ett sätt att motverka problemen är att inte låta den starkes lag råda. Det skall inte vara så att unga människor skall känna sig maktlösa. Det skall inte finnas människor som känner sig marginaliserade. Jag håller fullständigt med om att det är svårt att lära sig ta hänsyn och att sätta gränser. Hur skall vi lära människor att ta hänsyn, och på vilket sätt kan vi verka i ett större perspektiv än just från individ till individ? Vilka åtgärder kan vi vidta för att ändra samhällsattityder? På vilket sätt kan vi kulturpolitiskt bidra till minskad rasism? Detta är svåra frågor. Det innebär att staten skall träda in i en roll som är attitydgivande. Är vi folkvalda politiker här för att lära folket vår övertygelse, eller är vi valda just för att folket skall styra oss? Detta är svårt. Det visar sig att det finns mera av s.k. fikarumsrasism, dvs. ingen ideologiskt myntad rasism utan snarare en allmän främlingsfientlighet, bland folket än vad det finns i riksdagen. Jag är fullständigt övertygad om det. Det är en verklighet som vi måste konfrontera. Hur skall vi bemöta den? Det är svårt att veta. Men att angripa den ökade kommersialiseringen kan vara ett sätt. Frågan är hur vi gör det utan att kränka yttrandefriheten.

Fru talman! Jag tror inte att det egentligen är en religion vi behöver utan att det till syvende och sist handlar om respekt. Det är bra att könsperspektivet förs in i debatten. I allmänt dagligt tal pratar vi om ungdomar och om ungdomsvåldet osv. Det är faktiskt inte så enkelt. Utan till största delen är det unga män som utför detta våld. Dessa unga män är symtombärare - skulle man kunna säga - på att vårt samhällssystem har hamnat fel i dag. Jag tror också att det mycket stora amerikanska kulturutbudet är en stor bov i det här sammanhanget. Våra svenska män - även invandrarmän - känner inte igen sig i den kultur som förmedlas i dessa filmer. Ofta är det ju också så, att man nedvärderar varandra, man sparkar varandra och man slår varandra osv. Om man på TV inte någon gång ser att man är respekterad, blir resultatet att man slutar att respektera sig själv. Och jag tror att många sådana faktorer har gjort att det gått så snett i vårt samhälle i dag.

Fru talman! Jag är inte här i kammaren i dag för att angripa något särskilt parti eller för att försöka ställa någon till svars. Så jag fortsätter att ställa några frågor och lämna några synpunkter i denna debatt som vi har fått till stånd, något som jag tycker är mycket positivt. Charlotta L Bjälkebring talade om respekt och om att unga mäns deltagande ökat statistiken när det gäller våldsbrott. Men unga mäns våld är det synligaste, det råaste och det mest uppenbara våldet. Charlotta L Bjälkebring talar också om unga invandrarmän. Jag vill då säga att det flesta invandrarfamiljerna - liksom de svenska familjerna - beroende av genetiska faktorer består av lika många flickor som pojkar. Men varför slåss inte tjejer? Det beror inte på att de mår mycket bättre. Och det handlar inte om att unga män är mer utsatta eller att det är de som saknar pappor och därför ser upp till Rambo i sitt sökande efter identitet, utan det måste handla om något mycket mer och gå mycket djupare. Vi kan även se svenska ungdomars deltagande. Det finns ett slags våldsyttring som för mig är mycket svår att fördöma; jag har inte entydigt fördömt den, men jag har tänkt på det och försökt med meditation. Svenska ungdomar ställer ibland till med upplopp och slagsmål och krossar bankfönster för att få till stånd något slags dialog med myndigheter och makthavare. Det hände exempelvis i Malmö för några år sedan. Det har också hänt i Stockholm. Det finns svenska ungdomar som känner sådan desperation över att deras invandrarvänner slåss ned och misshandlas på gatan att de startar egna små medborgargarden för att skydda invandrarna på kvällarna. Detta leder naturligtvis till en våldsförhärligande attityd och till en våldsromantik. Det uppstår rena rama gängslagsmål mellan svenskar och invandrare på gatorna. Invandrarmännens våld är det mest påtagliga våldet och det mest ytliga att angripa. Men jag tror att problemet är mycket djupare än så. Det är så lätt för svenska medier, t.ex. Aftonbladet och Expressen, att blåsa upp sådana här händelser, men det är mycket svårare än så.

Fru talman! I anslutning till den diskussion som Elisa Abascal Reyes fört vill jag göra ett konstaterande när det gäller kulturpolitiken. När målen fastställdes 1974 diskuterades inte särskilt mycket det mångkulturella samhälle som Sverige faktiskt består av i dag. Och det konstaterande som jag tror att man kan göra är att vi har ett ansvar för att stödja människor så att de känner trygghet i sin miljö. Om man känner sig trygg i sin egen kultur, i sin egen omgivning, så är man också beredd att möta annorlunda ting med större öppenhet än vad som annars skulle ha varit fallet. Elisa Abascal Reyes ställde ett antal frågor. I all enkelhet vill jag då konstatera att jag är ganska övertygad om att Kulturutredningen ägnar dessa frågor en hel del uppmärksamhet. Sedan vill jag göra en viss markering vad gäller den diskussion som fördes tidigare om allmänradion och allmäntelevisionen. När vi diskuterar kommersiella frågor är det viktigt att slå vakt om att allmänradion och allmänteven skall drivas utifrån andra förutsättningar än de som gäller för de kommersiella radiostationer och den kommersiella television som vi har i vårt land. Jag beklagar därför att man hade auktioner på ett antal privata lokalradiostationer, vilket tilläts efter ett riksdagsbeslut. Det innebar att man sade: Vi struntar i den kulturella dimensionen; vi intresserar oss bara för den kommersiella - eller med andra ord: Den som bjuder mest pengar få tillståndet. Men nu har jag förstått att en del av de partier som var med om denna uppläggning har börjat fundera i andra banor, vilket jag är glad för. Public service är det viktigt att slå vakt om. Med en socialdemokratisk regering blir det inte någon utförsäljning av TV 2, och det blir inte någon utförsäljning av Sveriges Radios viktiga verksamheter. Lennart Fridén frågade vad en bibliotekslag skall innehålla och varför socialdemokraterna ändrat uppfattning. Det är riktigt att vi ändrat uppfattning och skälet till det är det som inträffade vid 1991 års val. Då uppträdde ett antal bibliotekshuliganer som var beredda att införa avgifter på bibliotekslån och som var beredda att genomföra drastiska försämringar i biblioteksverksamheten. Jag anser att en bibliotekslag skall innehålla följande komponenter. Den skall garantera avgiftsfriheten. Den skall garantera möjligheten att bibehålla ett fjärrlånesystem i Sverige. Oavsett om man t.ex. bor i Smygehuk, Pajala eller Treriksröset skall man ha tillgång till fjärrlånesystemet. Biblioteken skall drivas i offentlig regi utan privata vinstintressen. Och det skall finnas en utbildad och kunnig personal. Dessa punkter tror jag är viktiga i det här sammanhanget. För att kommentera Marianne Anderssons anförande vill jag säga: Jag vill varmt understryka att det är viktigt att satsa på barn och ungdom för att ge dem en möjlighet att utveckla sig. Det förutsätter samhällets stöd från kommun, landsting, stat eller från oss vanliga människor. Därför är det allvarligt att det i de flesta skolor i landet i dag skett drastiska försämringar när det gäller barn och ungdomskulturen. Det är viktigt att vi medverkar till att stärka den. Och det är glädjande att kulturministern i budgetpropositionen så starkt markerat barn och ungdomskulturen och t.o.m. öronmärker ett antal miljoner kronor extra för det ändamålet. Kulturministern kommer att senare återkomma till vad pengarna skall användas till. Kulturutredningen kan säkerligen också spela en viss roll, bl.a. när det gäller att utveckla de kommunala musikskolor, som Charlotta L Bjälkebring talade om, till att kunna bli kulturskolor. Det skulle då inte bara handla om musik utan om betydligt mycket mer. Slutligen är det viktigt hålla i minnet när vi diskuterar kulturpolitiken att utgångspunkten för all kulturpolitisk diskussion måste vara kulturens egenvärde. Har vi det som utgångspunkt är det också rimligt att alla människor i landet kan ta del av eller delta i kulturella aktiviteter. Med andra ord handlar det om en kulturell jämlikhet som har både en social och en geografisk dimension. Det är en viktig grund för utformningen av den statliga kulturpolitiken. Det innebär att vi har ett ansvar för att stödja och stimulera de tusentals eldsjälar som finns runt om i landet. Det innebär att vi har ett ansvar för att skolan t.ex. får ett utrymme för kulturella aktiviteter. Det innebär också att vi har ett ansvar för att få till stånd ett vidgat deltagande i kulturlivet. Ytterst handlar allt detta om att vi utgår från en humanistisk kulturpolitik, som innebär att alla människor har lika värde och samma rättigheter.

Fru talman! Det som Åke Gustavsson sade sist kunde jag lika gärna ha sagt. Vi är väl överens om vad vi skall basera kulturpolitiken på och hur vi ser på alla människors lika värde och rätt. Jag reagerade på en del annat av det Åke Gustavsson sade. Vi kan dess värre inte återvända till den tidigare debatten om vad Berlusconi hade här att göra. När man inte kan svara på andra frågor tar man till sådant. Först och främst är lärarutbildningen viktig. Kanske som en representant för de dåliga lärarna kan jag säga till Elisa Abascal Reyes att det under många år har försvunnit ...
Man får bara rikta sig till den vars anförande man har begärt replik på.
Fru talman! Jag skall ändå ta upp lärarutbildningen. Som Åke Gustavsson sade, är det oerhört väsentligt att det finns utrymme för kultur i skolan. Som jag sade i mitt inledningsanförande, är det alltså fråga om att det skall vara ett kulturellt innehåll och användas som en sådan metodik. Det var det som försvann på 60-talet när man försämrade den svenska lärarutbildningen. Det kan jag bara beklaga. Det var inte vi ansvariga för. Göteborg, där jag har varit verksam i många år, har jag två gånger varit med om att vi från borgerligt håll har räddat bibliotek som socialdemokrater ville lägga ned. Det är de enda nedläggningar som har förekommit där. Vi byggde ut bibliotekssystemet väsentligt, men då var det ingen som talade med stora bokstäver om den borgerliga politiken. Ett bibliotek lades ned 1991, och det var nedlagt några månader. Tack och lov hade man inte hunnit skingra samlingar och annat, utan man kunde åter öppna när den borgerliga majoriteten trädde till. Vad skall egentligen den bibliotekslag göra som ni arbetar för? Det blir en minimilag, och det finns risk för att det blir ett sämre biblioteksväsende, precis som i Danmark. Jag tror på frihet i det här sammanhanget, som i alla andra sammanhang. Men det skall självfallet vara en kommuns ansvar att se till att det finns ett gott biblioteksväsende. Skam åt de lokalpolitiker som ägnar sig åt någonting annat!

Fru talman! Det är inte ofta jag får chansen, men nu skall jag säga det: Jag var inte med på 50-talet och början av 60-talet när det gällde lärarutbildningen, och jag vet därför inte riktigt vad som hände då. Men jag vet att frånvaron av kultur i skolan numera är resultatet av att politiker i stat, dvs. också riksdagen, och framför allt i kommuner inte har tagit ett tillräckligt stort ansvar i dessa avseenden. Det var ett anslag som infördes en gång i tiden, under en socialdemokratisk regering, som sopades bort, och det var beklagligt. Jag hoppas nu att alla partier kan komma överens om att det är viktigt att utveckla kulturdeltagandet i skolan, att öppna skolan för fria grupper, för författare, för konstnärer osv. Jag talade i mitt anförande också om vad jag menar att bibliotekslagen skall innehålla. Det är möjligt att man kan säga att det blir en minimilag. Jag tycker inte att vi skall göra en massa detaljspecificeringar. Utformningen får Kulturutredningen titta på. Lennart Fridén drar slutsatsen att det blir sämre med en lag och hänvisar till Danmark, med ett exempel som jag inte har hört tidigare. Däremot har jag med stöd av Statens kulturråd - i vars styrelse Lennart Fridén sitter - inhämtat att Finland, som har en bibliotekslag, är det land i Norden som satsar mest per capita på sina bibliotek. Om en bibliotekslag då skulle motverka sitt eget syfte, skulle detta vara ett utomordentligt anmärkningsvärt undantag. Reaktionen inom arbetarrörelsen på bibliotekshuliganerna - jag upprepar gärna det uttrycket - har resulterat i detta krav. Om vi menar allvar med att man skall ha tillgång till fjärrlån och inte skall behöva betala, har det tyvärr i nuvarande situation blivit nödvändigt med en lagstiftning.

Fru talman! Den gamle politiske räven Åke Gustavsson säger att han inte var med på 50 och 60-talet. Han har inte haft mig som historielärare heller, så han har kanske inte fått lära sig vad som hände då. Vi som gick i folkskolan på den tiden - både Åke Gustavsson och jag - vet att våra gamla folkskollärare hade mycket kulturverksamhet som metodik i sin pedagogik. Det sjöngs, skrevs, gjordes modeller och mycket annat. Detta försvann sedan. Vi kan nog vara överens om att man begick en kulturell ogärning när man plockade bort detta ur lärarutbildningen. Det är bra om man kan återinföra det. Jag tycker inte att man skall säga att man "tar in" kultur i skolan. Kulturen skall vara ständigt närvarande. Det är den basen man skall stå på. Lagarna i Finland och Danmark är väldigt olika, och länderna har haft olika utgångslägen. Den sammanställning som tjänstemän i Kulturrådets styrelse gjorde var bara en kort redogörelse för nuläget. Det var egentligen inte en utvärdering av utvecklingen före och efter lagarnas tillkomst. Det jag kan peka på är att man i Danmark genomförde en relativt kortfattad lag, med minimibestämmelser. Det innebar att en del "snåla" kommuner lade sig på miniminivån, långt under den nivå de tidigare haft. Det vore ett elände om vi skulle få en sådan utveckling i Sverige.

Fru talman! Jag skall först modifiera en sak jag sade tidigare. Alldeles i slutet av 60-talet var jag med i rikspolitiska sammanhang. Det är möjligt, t.o.m. sannolikt, att det finns olika utgångslägen för en bibliotekslag, även om vi gärna talar om att de nordiska länderna är mycket likartade i olika avseenden, inte minst kulturellt avseende.

Den bör då vara ett stöd för en utveckling. Man kan naturligtvis alltid spekulera och fundera. Lennart Fridén har inte flera repliker, men jag kan rekommendera honom att fundera på hur det kommer sig att de personer som är engagerade i just biblioteksfrågorna ganska genomgående säger att en lag ger stöd för en stark lokal biblioteksverksamhet. Man kan säga att Författarförbundets intresse är egoistiskt, men jag tror inte att det är utgångspunkten. Man kan undra varför kulturchefer ofta för den här diskussionen och varför DIK-förbundet resonerar som man gör. Jag tror att de alla har känt detta hot. Avslutningsvis vet vi att kommunerna genomför verksamhet som är statligt reglerad. I ett pressat ekonomiskt läge försöker man, kanske alltför gärna, hitta inkomster eller skära drastiskt i oreglerade verksamheter.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

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag är glad över att Marianne Andersson anslöt sig till den prioritering som vi vill göra av barn och ungdomskulturen. Vi noterade också att kulturministern i tisdags inför utskottet konstaterade att hon vill att pengar ifrån fonden om framtidens kultur skall kunna gå just till barn och ungdomskultur i stortstadsområdena, där det anses finnas speciell anledning att göra satsningar i det här sammanhanget. Så till frågan om allmän-TV och allmänradio. Jag tror också att vi har en ganska likartad syn på den frågan. Jag hoppas att vi kommer att kunna utveckla en dialog och en diskussion kring allmän-TV och allmänradio av ett skäl - och det är inte oviktigt. Det har nämligen ett värde i sig om det finns en bred uppslutning i Sveriges parlament kring synen på public service-företag. Rent principiellt tror jag att det är viktigt. Det ger en kontinuitet och en viss stabilitet i verksamheten. Det är självklart att de besparingskrav som nu ställs på public service-företagen inte har någon koppling till att man försöker föra ett resonemang om statsradio och statstelevision. Public service är fristående. Jag tror att det är viktigt att slå fast att de avgifter som TV-apparatsinnehavaren skall betala går oavkortat till allmäntelevisionen och allmänradion. Nu tvingas staten, enligt det förslag som regeringen har lagt fram, att ta in en del pengar från rundradiofonden. De pengar som finns i rundradiofonden är inte pengar som rycks från TV-avgiftsinbetalningarna. Däremot tar staten ut den koncessionsavgift som TV 4 har lagt för att få monopol på terrestra sändningar med reklam. Den avgiften tar staten in i statskassan av statsfinansiella skäl. Nästa steg blir att företagen måste fundera över hur de skall hantera den här situationen. Vi skall lyssna på Marianne Andersson och på dem som uppvaktar utskottet i dessa frågor.

Fru talman! Nej, jag kan upprepa vad Marianne Andersson sade och lova att det inte blir några sådana här förändringar innan vi har haft en rejäl diskussion. Allvarligt talat tror jag att det är viktigt med öppenhet. Jag tror också att det är viktigt att vi visar den öppenheten gentemot olika politiska partier. Jag tror också att det är viktigt att visa öppenhet när företagsledningar och andra diskuterar dessa frågor. Är det exempelvis självklart att vi skall ha det nu gällande avtalet helt intakt som det är i dag? I det avtalet förbjuder staten Sveriges Television att organisera nyhetsverksamheten som den själv vill. Det fattades ett majoritetsbeslut om det i riksdagen en gång i tiden. En noggrann läsning av riksdagsprotokollet och riksdagsbeslutet på den punkten visar faktiskt, Marianne Andersson, att den dåvarande riksdagsmajoriteten, regeringspartierna, sade att för närvarande, dvs. innan TV 4 hade hunnit etablera sig med sin nyhetsredaktion, ville man inte tillåta Sveriges Television att göra en gemensam nyhetsredaktion. Man sade att det skall finnas en nyhetsredaktion på varje kanal. Nu när det här är etablerat antyds det att frågan får övervägas igen. För vår del ansåg vi att riksdagen inte, och för den delen inte heller regeringen, skall lägga sig i den inre organisationen i SVT. Jag tror att det vore bra om vi t.ex. kunde diskutera hur vi skall förhålla oss på den punkten. Som utskottets ordförande säger jag: Öppenhet och diskussion gäller självklart.

Fru talman! Socialdemokraterna saknar en politik för riktiga jobb. Det är dess värre den ofrånkomliga slutsatsen av regeringens politik sedan valet i höstas. Intrycket förstärks kraftigt av den diskussion om arbetsmarknadspolitiken som regeringens budgetproposition i januari utlöste. Socialdemokraterna hävdar nu att de lägger om arbetsmarknadspolitiken från passiva åtgärder till aktiva sådana. Förslag om ett riktat anställningsstöd på 7 miljarder kronor under ett år har varit en huvudingrediens i den politik som bär arbetsmarknadsminister Anders Sundströms signum. En annan grundbult har utgjorts av ett starkt subventionerat stöd till naturvetarutbildning för äldre vid universiteten. För en kostnad över två år på mer än 3 miljarder kronor skall 9 000 studerande få en avlönad utbildning av samma slag som andra studenter tvingas skuldsätta sig för att få. Om och när denna välsignelsebringande socialdemokratiska politik genomförs kommer arbetslösheten likväl bara att ha sjunkit med några få procentenheter. Enligt regeringens bedömningar leder den egna politiken till en arbetslöshet 1998 på nästan 10 %. Man får vara rätt generös med ordens innebörd om man, som Anders Sundström gör, hävdar att detta är att ta Sverige ur massarbetslösheten. Fru talman! Regeringens politik kan diskuteras utifrån två olika perspektiv: Det första handlar om själva arbetsmarknadspolitiken. Vad är nytt i det som regeringen vill göra? Och hur fungerar detta? Det andra, och ännu viktigare, gäller tillväxten av långsiktigt hållbara arbeten. Kommer en sådan tillväxt till stånd? Och vad skall hända med de Låt mig börja med arbetsmarknadspolitiken. I fråga om den allmänna inriktningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är regeringens tal om stora nyheter illa underbyggt. Arbetslösa skall i framtiden engageras i utbildning eller beredskapsarbeten. A-kassa och KAS skall komplettera mer aktiva insatser. Det är inget nytt i det. Arsenalen av insatser omfattar det som står varje regering till buds. Det nya är just det riktade anställningsstödet och den betalda naturvetarutbildningen. Senare skall Allan Larssonska idén om s.k. arbetsföretag uppenbarligen tillkomma. Samtliga dessa åtgärder har väckt mycken, och berättigad, kritik. Mot det riktade anställningsstödet har det anförts att det inte finns särskilt många arbetsgivare som nyanställer medarbetare bara för en lönesubvention under ett enstaka år. Ett anställningsåtagande är större och mera långsiktigt än så. Däremot finns det säkert företag som med glädje tar emot en lönesubvention för anställningar som de i alla fall hade tänkt göra. Fru talman! Vad är det för vits med ett sådant stöd? Ett kuriöst inslag i debatten om anställningsstödet är att regeringen argumenterar för att lägre kostnader för företagen leder till en större anställningsbenägenhet. Om regeringen nu äntligen har kommit till en sådan principiell insikt frågar man sig varför samma regering i så fall så sent som i höstas höjde skatterna för företagen med 35 miljarder kronor. Av dessa 35 miljarder kronor i permanenta skattehöjningar vill regeringen ursprungligen betala tillbaka 7 miljarder kronor under ett enstaka år. Hela denna operation skulle enligt regeringens budgetproposition skapa 110 000 nya jobb. Är det då så konstigt att allt fler undrar hur regeringen egentligen tänker? Samtliga riksdagspartier har emellertid avvisat anställningsstödet i den form som regeringen ursprungligen tänkt sig. Det har också en bedövande enig kritikerkår utanför riksdagen gjort. Men skam den som ger sig! I söndags natt slängde så Miljöpartiet ut den så hett efterlängtade frälsarkransen. Ett nedbantat anställningsstöd skall nu ta sig genom riksdagen, trots en fortsatt kritisk sönderskjutning av regeringens s.k. kalkyler för detta stöd. Fru talman! En schweizerost ter sig som en solid klump i jämförelse med anställningsstödet efter kritikernas beskjutning! Få av dessa kritiker lär vara ense med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att detta nya anställningsstöd i någon mening skulle vara bättre än det som Socialdemokraterna nu övergett. De mindre företagen anser att det över huvud taget inte kommer att ge någon effekt. AMS tror att det blir några tusen nyanställningar - att jämföra med de ursprungliga 110 000 nya jobb som regeringen använde som utgångspunkt för bedömningarna i budgetpropositionen. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu gör är att de sätter i sjön ett arbetsmarknadsstöd i mångmiljardklassen utan påvisbara effekter. Med en effekt på 5 000 nya jobb - den högsta uppskattning som redovisats för arbetsmarknadsutskottet - blir det en kostnad på 1 miljon kronor per jobb under innevarande år. Vad regeringen nu tänker åstadkomma med hjälp av Miljöpartiet är bokstavligen ett penningslöseri gränsande till vanvett! Möjligen bör det också påminnas om att de miljarder som Anders Sundström skall fördela över huvud taget inte finns i regeringens budget. Pengarna skall på något sätt uppstå av sig själva. Arbetsmarknadsministern har en del att förklara. Lika stark verkar nu också kritiken vara mot hugskottet om naturvetenskaplig universitetsutbildning för några få med en månadslön om 12 000 kr. Den årliga kostnaden för detta hugskott är högre än hela kostnaden för Umeå universitet. Den föreslagna utbildningen är, säger alla, av ovisst värde och skulle skapa skriande orättvisor mellan olika studerandekategorier. Förslaget blir knappast mer acceptabelt av att det förenas med en nedskärning av högre utbildning och forskning som saknar motsvarighet i modern tid. Nedskärningen undergräver direkt möjligheterna att på längre sikt, då kunskaper blir det allra mest avgörande konkurrensmedlet, tillskapa nya och stabila arbetstillfällen. Vad det blir av Allan Larssons arbetsföretag vet ingen ännu. Den utredning som tog hand om förslaget malde ner det till nästan ingenting. Det återstår att se vad regeringen vill göra. Lika kritisk som det finns anledning att vara när det gäller arbetsmarknadspolitiken finns det skäl att vara när det gäller den större frågan om hur jobb egentligen skall komma till. I flera studier de senaste åren, senast den svenskamerikanska analys av svensk ekonomi som Studieförbundet Näringsliv och samhälle tagit initiativ till, understryks de strukturella brister som ligger bakom den höga arbetslösheten: Sverige har för få företag som växer. De privata tjänsteföretagen har för liten omfattning, trots att just denna sektor har en potential att anställa flera. Skatterna på företagandet är för höga. Lönebildningen stampar ut jobb från arbetsmarknaden, vilka inte minst ungdomar behöver. Arbetsmarknaden är för stel, bl.a. till följd av en rigid arbetsrätt. Social och arbetslöshetsförsäkringar ger inte tillräckliga incitament till arbete. Utbildningen och arbetsmarknaden stödjer inte varandra växelvis. Sammantaget ger dessa iakttagelser bilden av en arbetsmarknad som inte kommer att kunna hänga med när kraven på rörlighet ökar, inte minst till följd av den breda introduktionen av informationsteknologin.På flera av dessa mera långsiktiga områden är regeringens politik i dag inte bara otydlig och förvirrad utan direkt kontraproduktiv. Sedan valet i höstas har skatterna på företagande höjts, rigiditeten på arbetsmarknaden förstärkts och de långsiktiga utbildningsinsatserna försvagats. Den avveckling av karensdagen i sjukvårdsförsäkringen som regeringen föreslår i budgetpropositionen ger felaktiga signaler i fråga om angelägenheten av att arbeta. Nedrustningen av forskningen underminerar vårt lands långsiktiga konkurrenskraft. Den nyaktualiserade kärnkraftsavvecklingen lägger ytterligare sten på börda. Görs ingenting åt dessa grundläggande strukturfel på arbetsmarknaden kommer den höga arbetslösheten att bestå. Att döma av vad arbetsmarknadsministern sagt och gjort i dessa hänseenden finns det knappast skäl för någon optimism. Vad som nu behövs är ett långsiktigt program för flera jobb uppbyggt efter följande riktlinjer: Företagen måste kunna växa och flera företag etableras, bl.a. genom att avdragsrätt för riskkapital införs. Skattesystemet måste ge goda förutsättningar för arbete och företagande genom att skatterna sänks. Lönebildningen måste främja rekrytering av ny arbetskraft men också karriär och arbetsbyten. Arbetsmarknaden måste bli en verklig marknad. Dagens arbetsmarknadslagstiftning måste reformeras och generella möjligheter öppnas för enskilda anställningsavtal mellan företag och medarbetare. Socialförsäkringarna måste ändras så att de främjar arbete men också för att medge ett nödvändigt skydd när rörligheten på arbetsmarknaden tilltar. Utbildningen måste vara av hög kvalitet. Den bör kunna fortgå under hela yrkeslivet, bl.a. med hjälp av personliga utbildningskonton. Slutligen måste arbetsmarknadspolitikens effektivitet höjas, bl.a. genom sådana ersättningsregler att ett aktivt arbetssökande främjas. Fru talman! En politik utifrån detta sjupunktsprogram ger nya, riktiga och varaktiga jobb för Sverige.

Fru talman! Arbetslöshet är ett gissel, både för dem som är drabbade och för samhället i stort och samhällsekonomin. Det politiska arbetet måste därför konsekvent inriktas på att skapa full sysselsättning. Men grunden för full sysselsättningen läggs fast inom andra politikområden än arbetsmarknadspolitikens. Det handlar om den ekonomiska politiken, näringspolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken, utbildningspolitiken och skattepolitiken osv. Vi måste inom dessa områden skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling som leder till välstånd och arbete i hela vårt land. Skatteväxling med permanent sänkta arbetsgivaravgifter, framför allt för de mindre företagen, som finansieras med avgifter på miljöskadliga utsläpp och förbrukning av ändliga naturresurser är en åtgärd som snabbt ger nya jobb och samtidigt för in miljöutvecklingen i rätta banor. Vidare måste arbetsrätten anpassas till småföretagens förutsättningar. Bättre villkor för provanställningar och en allmän arbetslöshetsförsäkring som undviker ständig rundgång är andra åtgärder som måste till. Inom den s.k. gröna sektorn kan många nya jobb tillskapas. Fru talman! I budgetpropositionen blåser regeringen upp siffrorna vid beräkningen av hur många som skall komma att omfattas av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på ett orealistiskt sätt. Min bedömning är att regeringen överskattar effekterna av sina förslag med i storleksordningen 200 000 personer. Det är viktigt att unga människor ges goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomspraktiken som infördes 1992 har räddat en hel ungdomsgeneration från passivitet och bidragsanpassning. Detta väl fungerande system vill nu regeringen byta ut mot en ungdomsintroduktion. Men denna har dess värre en utformning som innebär att väldigt få ungdomar kommer in på arbetsmarknaden via denna åtgärd. För närvarande omfattar ungdomsintroduktionen inte mer än ungefär 1 500 ungdomar, medan mer än 50 000 är engagerade i ungdomspraktik. Hur skall dessa 50 000 kunna växlas över till ungdomsintroduktion fram till det instundande halvårsskiftet? Låt oss i stället behålla det nuvarande systemet som vi vet fungerar bra i stället för att göra ett experiment med ett nytt system som har stora utsikter att misslyckas. En annan grupp som måste ägnas särskild uppmärksamhet är de långtidsarbetslösa. Här vill vi i Centern skapa ett nytt system som kallas personligt rekryteringsstöd. Stödet som skall knytas direkt till personen i fråga skall denne alltså kunna ta med sig till sin blivande arbetsgivare. Rekryteringsstödet skall utgå under sex månader så snart han eller hon har erhållit anställning med avtalsenliga villkor. Fru talman! En väldigt stor del av den politiska debatten i dag handlar om att fördela skuldbördan för den rådande ekonomiska och sysselsättningsmässiga krisen. Jag tycker att det är viktigare att se framåt och diskutera hur vi skall lösa situationen. Men jag vill ändå ägna bara ett par meningar åt att klarlägga historien. Sommaren och hösten 1991, i slutet av den förra socialdemokratiska regeringsperioden, ökade arbetslösheten med 8 000 personer per månad och sysselsättningen minskade med 13 000 personer per månad. Sensommaren 1994, i slutet av fyrklöverregeringens regeringsperiod, minskade antalet arbetslösa med Den regering som tillträdde hösten 1991 fick ta över en ekonomi och arbetsmarknad i stark tillbakagång och en bank och finanssektor med allvarliga problem på väg mot en akut kris. Den regering som däremot tillträdde hösten 1994 fick ta över en situation, där 80-talets alla följdproblem ännu inte var lösta, men där ändå företagen börjat investera och nyanställa. Ekonomin hade åter börjat växa. I den gångna valrörelsen var arbetslöshetssituationen med rätta en mycket stor fråga. Socialdemokraterna hävdade att den dåvarande regeringen hade gett upp kampen för jobben. I stället utmålade man sig själva som garant för att människor skulle komma i arbete. Men valrörelsens retorik har nu devalverats. Regeringen kalkylerar med att arbetslösheten kommer att ligga kvar kring tioprocentsnivån i slutet av mandatperioden. Borta är talet om en snabb halvering av arbetslösheten. När fyrklöverregeringen föreslog sänkt ersättning i a-kassan bussade Socialdemokraterna stora massor av folk till Stockholm. De eldades med tal om den förfärliga regeringen. Men sedan slog ni socialdemokrater tyst till reträtt och gav upp löftet om höjd ersättningsnivå. Nu föreslås dessutom en sänkning i sjukersättningsnivåerna. På hemmaplan i Norrbotten har Anders Sundström lovat återflöde av vattenkraftsvinsterna till de producerande regionerna. Det har dess värre aldrig det socialdemokratiska partiet ställt upp på här i riksdagen. Även på detta område slog Anders Sundström tyst till reträtt före valet. Före valet sades att alla ungdomar skulle garanteras jobb inom 100 dagar. Fyra månader och tre dagar efter regeringstillträdet har detta löfte förvandlats till en målsättning utan konkret innehåll. Ungdomar under 20 år skall dessutom sparkas ut ur a-kassan. Valrörelsens vackra tal om satsning på småföretagen för nya jobb har förvandlats till en kontraproduktiv återställarpolitik. Under valrörelsen åkte Anders Sundström land och rike runt. Retoriken flödade och beskrev allt ont som den förra regeringen hade gjort. Arbetslösheten berodde främst på den dåvarande arbetsmarknadsministerns genuina illvilja. Retoriken fick effekt. Särskilt i skogslänen fick socialdemokratin ett starkt stöd i valet. Dessa väljare har verkligen fått betalt, men kanske på ett annat sätt än de hade väntat sig: Flyttlassen skall börja rulla. Resurserna till regional utveckling skärs ned. Atlantbanan får stryka på foten i EU-sammanhang för Öresundsbron. EU-stödet till regional utveckling och miljöstödet till jordbruket tas inte hem. Studenternas reserabattkort dras in så att den geografiska närheten till högre utbildning blir än mer avgörande. När jag tänker på Socialdemokraternas sysselsättningspolitik sådan den beskrevs före valet och sådan som den sedan har visat sig i praktisk politik kommer jag osökt att tänka på sagan om kejsarens nya kläder. Det är nu dags att någon utropar: Se, han har ju inga kläder på sig! Och alla skall då se att arbetsmarknadsministern och regeringen står helt nakna, dvs. helt utan förslag och idéer om hur massarbetslösheten skall bekämpas. Avslutningsvis, fru talman, några ord om flaggskeppet i regeringens kamp mot arbetslösheten, nyanställningsstödet. Efter uppgörelsen med Miljöpartiet skall detta stöd nu kosta 5 miljarder kronor. Enligt AMS, som torde vara den som bäst kan bedöma effekten av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kommer stödet eventuellt att ge 5 000 nya jobb. Priset blir 1 miljon per arbetstillfälle, och detta blir de i särklass dyraste jobb som någonsin har tillskapats inom arbetsmarknadspolitiken. De allra flesta jobb som berörs av stödet skulle tillkomma ändå, och bidrag skall t.o.m. utgå i efterhand till människor som redan har fått jobb under januari och februari i år. Den här kostnaden på 1 miljon per arbetstillfälle kan t.ex. jämföras med effekten av de extra 800 miljoner kronor som länsstyrelserna fick under föregående år för småföretags och landsbygdsutveckling. Genom det programmet skapades många nya jobb, och notan landade i detta fall på mellan 60 000 och Med all rätt gjorde samtliga oppositionspartier i riksdagen tummen ner för förslaget när det presenterades. Miljöpartiet frestades dock så mycket av att äntligen få vara med och sola sig i regeringsglansen att man övergav sin kritiska inställning till förslaget och numera tycker att det är bra. Förändringarna som åstadkoms var mycket marginella, och förslaget är fortfarande lika dåligt. Miljöpartiet sålde ut sina ambitioner om skatteväxling och gröna jobb. Som tack för att man räddade Anders Sundströms politiska liv fick man ett allergisaneringspaket på 2 miljarder, vilket jag dess värre inte tror kommer att ge särskilt mycket effekter. Det här anställningsstödet, fru talman, har getts litet olika namn. Först döptes det till NYS, och det tycker jag var en bra förkortning, eftersom förslaget till stora delar är nys. Sedan döpte regeringen om det till RAS, och Miljöpartiet tolkar tydligen förkortningen RAS som Rädda Anders Sundström.

Fru talman! Dagens debatt har rubriken Sysselsättningspolitiken. Jag tycker att det är en missvisande och felaktig rubrik, eftersom det som behövs är arbete, arbete som man kan försörja sig på. Att knäcka arbetslösheten är den övergripande utmaningen för oss i Folkpartiet. Att få fler personer i arbete i privata företag, till en lön som de kan försörja sig på, det är faktiskt nyckeln till de flesta problemen i Sverige. Vi kommer inte att klara statsskulden eller budgetunderskottet utan många fler i arbete, vi klarar inte välfärden utan den ekonomiska bas som fler i arbete ger, och vi klarar inte att lösa upp människors vanmakt, den känsla av utanförskap som allt fler får, utan många fler i arbete. De senaste veckorna har det kommit flera bidrag till en diskussion om hur detta skall gå till. I onsdags presenterades 1995 års långtidsutredning, och några veckor dessförinnan kom en skrift från SNS med rubriken Välfärdsstat i omvandling. I båda de här studierna diskuteras särskilt läget på arbetsmarknaden. Det är en formidabel uppgift att knäcka arbetslösheten. För knappt ett år sedan lurade ni socialdemokrater säkert ganska många människor att tro att det skulle räcka med att byta regering. Ni lovade att den öppna arbetslösheten skulle ner till under 5 % redan 1995 - det är nu det! Detta visar sig nu vara en bluff. Om man skall tro Långtidsutredningen når vi inte ner till 5 % förrän år 2010, detta berömda år. Ännu år 1998 kommer enligt budgetpropositionen nästan var tionde människa att gå utan jobb, att vara öppet arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enligt Långtidsutredningen sjunker sedan arbetslösheten mycket långsamt till ungefär 7,5 % totalt, dvs. med bara 2 procentenheter på tio år. Detta kallas i Långtidsutredningen "den goda utvecklingen" - det finns också ett värre scenario, där arbetslösheten ligger kvar på över 11 % hela tiden. Ett sådant samhälle riskerar att bli kallt och intolerant, ett samhälle där människor ställs mot människor, och många många saknar känslan av samhällsgemenskap. Jag är, fru talman, helt övertygad om att varken arbetsmarknadsministern eller någon annan vill ha ett samhälle med permanent massarbetslöshet, men den viktiga frågan är faktiskt om regeringen är beredd att göra omprövningar och att slakta ett antal heliga kor för att undvika detta. Det räcker nämligen inte med att hoppas, och det räcker definitivt inte med att köra vidare i samma hjulspår, med högre skatter på jobben, mer AMS-insatser, ett nytt hastigt insatt bidrag för byggande eller ens arbetsmarknadsministerns omhuldade RAS. Det är inte ens så att det är arbetsmarknadspolitiken i traditionell mening som är nyckeln till hur vi får fler människor i arbete. I SNS-rapporten påstås det helt frankt att åtgärdsprogram för kanske 5 % av arbetskraften tränger undan riktiga jobb och minskar möjligheterna att få fler i vanliga arbeten. I Långtidsutredningen sticker man inte ut hakan fullt så mycket, men man säger ändå: "Utredningen bedömer arbetsmarknadspolitikens effekter som tämligen osäkra." Detta är mycket hårda ord om den svenska ekonomiska politikens flaggskepp, den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Effekterna är "tämligen osäkra". För säkerhets skull skall jag omedelbart säga att jag inte anser att alla AMS-insatser är improduktiva, och jag vill gärna lägga till att jag inte heller anser att jobb inom den offentliga sektorn är tärande, men att satsa på mer av detta är i dag ingen lösning. Det som behövs är fler arbeten i privata företag, som leder till produktion av varor och tjänster som säljs på en marknad. Nyckeln till fler jobb är alltså expansion i näringslivet. Det är det vi borde diskutera. För att än en gång citera Långtidsutredningen: "Detta ställer frågan om tillväxten på sin spets: vilka förutsättningar ska möjliggöra denna expansion i näringslivet?" Vi har i Folkpartiet i ett ganska stort antal motioner beskrivit vad vi anser vara viktigast. Jag vill påstå att flertalet av våra parti och kommittémotioner handlar just om detta, om hur vi kan skapa förutsättningar som möjliggör en så snabb expansion av näringslivet att vi knäcker arbetslösheten. Det gäller våra förslag om den ekonomiska politiken i stort, fler och växande företag, bättre konkurrens, informationsteknologi, utbildningspolitik och naturligtvis också arbetsmarknadspolitiken. Det gäller också våra förslag inom socialpolitiken. För att fler människor skall våga satsa på företagande som ger jobb, våga satsa på förändringar, krävs inte bara bra villkor vad gäller exempelvis skatter och arbetsrätt, utan enligt min mening krävs också en väl fungerande välfärdspolitik vad gäller skolor, sjukvård, äldreomsorg lika väl som pålitliga trygghetssystem. Den som tar risker i ett nytt eller växande företag måste ju veta att han eller hon får en chans till om det går snett, och det händer ju ganska ofta. Den generella välfärden är alltså nödvändig inte bara av sociala skäl utan också med hänsyn till ekonomins funktionssätt. Det största hotet mot välfärden kommer enligt min uppfattning varken från den konservativa lillavärlden-filosofin eller från den socialdemokratiska återställarna mot minskad valfrihet, utan det kommer just från regeringens oförmåga att föra en politik som ger förutsättningar för fler jobb. Resultatet blir att verkligheten tvingar fram den ena nedskärningen efter den andra och att allt färre människor vågar ta risker i förändringar. Min fråga, fru talman, är egentligen mycket enkel: Vågar ni socialdemokrater tänka om, vågar ni tänka om för att möjliggöra en kraftig expansion i näringslivet? Det är alldeles uppenbart att ni inte vågar stöta er med LO och ändra arbetsrätten så att småföretag vågar anställa fler. Tydligen vågar ni inte heller utmana fördelningsfundamentalisterna och ge skatteavdrag för s.k. kapitalister som vill starta företag eller sätta in pengar i grannens nya företag. Men vågar ni ta en diskussion med AMS-etablissemanget om att det kanske inte är så att ju mer AMS-insatser desto bättre? Pengarna kanske gör större nytta om de används till en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vågar ni medge att arbetsdelning som metod att minska arbetslösheten är fel tänkt från börja till slut? Vågar ni erkänna att låglönekonkurrens från de forna kommunistländerna ställer lönebildning och skattepolitik inför helt nya utmaningar? Vågar ni t.ex. tala högt och ljudligt om att det måste löna sig med utbildning för att man skall få en explosion av nya kunskapsföretag, att det är fel att utbildningslönepremien har sjunkit från nära 80 %, som den var på 60-talet, till ca 20 %? Fru talman! Jag är helt säker på att arbetsmarknadsministern har hört många historier om människor som erbjudits jobb men som inte velat ta dem utan hellre fortsatt med a-kassa. Om inte, lever han i ett glashus fjärran från verkligheten. Ingen vet naturligtvis hur vanligt detta är. Och det anses inte passande att diskutera det, eftersom det är fusk. Men det är farligt om en sådan uppfattning breder ut sig. Jag vill gärna veta vad arbetsmarknadsministern har gjort för att motverka sådant fusk. Om han ingenting har gjort, undrar jag vad han tänker göra. För närvarande verkar Anders Sundström mest intresserad av RAS - operation Rädda Anders Sundström, som det numera kallas här i korridorerna. Att göra upp med Miljöpartiet och låna 7 miljarder kronor för detta är faktiskt pinsamt. Det enda intressanta med RAS är att det är ett indirekt erkännande av att sänkta löneskatter ger fler jobb. Det är desto mer egendomligt att ni först höjer en massa skatter, för då inser ni ju rimligen att detta ger färre jobb, och det var väl ändå inte meningen. Under förra året fästes ganska stora förhoppningar till en begynnande ökning av antalet människor med jobb. Under det första halvåret var också ökningen mycket snabb, ovanligt snabb. Men under andra halvåret har antalet jobb fallit tillbaka och faktiskt minskat lika mycket som de gjorde under 1993. I december 1994 var antalet jobb tillbaka på samma nivå som i december 1993. En slutsats som för mig ligger nära till hands är att den förda återställarpolitiken i varje fall inte har medverkat positivt till fler riktiga jobb. Det ställer än en gång frågan om socialdemokraterna vågar tänka om på sin spets. Fru talman! Den är en formidabel uppgift att bryta den trend av färre jobb i privat sektor, som har pågått under hela efterkrigstiden. Den centrala frågan är om ni socialdemokrater vågar göra upp med gamla fördomar, eller om det bara är munväder att ni håller med om att jobben måste komma från privat sektor. För att citera Kjell-Olof Feldt i Dagens Nyheter av i dag: "Det går inte att bara vifta bort idéer och uppslag som kan vara fruktbara även om de kommer från fel håll." Vågar ni tänka om för att knäcka arbetslösheten, Anders Sundström? Annars är det synd om Sverige och de arbetslösa.

Fru talman! Det är många vackra ord, mycket bitterhet, mycket av: Skyll inte på mig, skyll på någon annan, för att det går illa. Det finns en massa förslag i motionerna om att göra både den ena och den andra tillfälliga insatsen för att komma till rätta men arbetslösheten. Jag tror inte att det räcker. Nu måste vi ta till helt andra metoder, fullständigt nya metoder. Sverige har inte längre råd med 40 timmars arbetsvecka. Vi har inte råd med att låta hundratusentalet människor gå arbetslösa därför att normalarbetstidens längd inte är anpassad till verkligheten. Vi måste sänka arbetstiden. Genom att sänka den till 35 timmar i veckan kan över 100 000 nya människor komma in på arbetsmarknaden. Det är den bästa arbetsmarknadspolitiska ätgård vi över huvud taget kan vidta, betydligt bättre än GAS, RAS och alla andra tillfälliga åtgärder som måste till under en kort övergångsperiod. Fru talman! Det finns ingenting som tyder på att vi i Sverige någonsin kommer att få full sysselsättning om vi har kvar 40-timmarsveckan. Det finns ingen utredning som visar att vi i den materiellt mogna delen av världen kommer att ha mer lönearbete på 2000-talet än i dag. Tvärtom, i den ena undersökningen efter den andra visas det att kurvorna över antalet jobb inte följer kurvorna för ekonomisk utveckling och ekonomiska volymer. Detta är ingenting att sörja för. Det ger oss möjligheter att leva ett rikare liv med mer fritid under förutsättning att vi verkligen delar på de jobb som finns, att vi helt enkelt anpassar normalarbetstiden till verkligheten. Det finns ingenting som säger att normalarbetstiden måste vara 40 timmar i veckan. Det finns ingen naturlag som säger att det skall vara så. Vi har levt med 40-timmarsveckan sedan 1970. Sedan dess har ingenting hänt i Sverige, men väl i andra länder. I en jämförelse med 15 västeuropeiska länder är Sverige på tolfte plats när det gäller metallindustrin. I Tyskland har man fattat ett beslut om att införa 35 timmars arbetsvecka den 1 oktober i år. Sverige borde följa efter med en generell arbetstidsförkortning. Vi har inte råd, säger man då. Jag vill vända på det: Har vi råd att inte sänka normalarbetstiden? Har vi råd med 40 timmars vecka när vi vet att jobben inte räcker till? De utredningar som finns visar att vi inte har råd att ha kvar 40-timmarsveckan. Genom att anpassa arbetstiderna till verkligheten tvingas dessutom marknaden, som Per Unckel i vanliga fall gillar mycket, att ta ett större ansvar. Som det nu är tvingas staten bekosta arbetslösheten. Var och en inser att om normalarbetstiden skulle höjas till 45 timmar i veckan, skulle arbetslösheten öka och staten få ta på sig större ekonomiskt ansvar. Det är märkligt att man då inte inser att en åtgärd i motsatt riktning innebär att staten får mindre kostnader för arbetslösheten. Låt oss sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Om 30 % av den frilagda tiden fylls på med jobb för många nya människor skapas en bra bit över Ni som hävdar att vi inte har råd med att sänka arbetstiden måste bevisa att 40 timmar i veckan är det socialt optimala, det ekonomiskt mest lönsamma också i slutet på 90-talet. Jag tror inte att ni kan göra det. Den som försvarar 40-timmarsveckan måste tro att 40 timmar i veckan är en naturlag. Om man inte tror det, finns det två alternativ: antingen höjer man arbetstiden eller också sänker man den. Jag tror inte att det finns någon i denna kammare som tycker att det är rimligt att höja arbetstiden. Alltså skall vi sänka den. Det folkliga intresset för sänkt arbetstid är stort. Arbetstidskommittén visade för några år sedan att 80 % av svenska folket vill ha en generell sänkning av arbetstiden. Socialdemokratiska kvinnoförbundet beslutade 1990 att kravet på 6 timmars arbetsdag skall vara genomfört år 2000. Låt oss ta halva steget nu och göra som i Tyskland. Arbetsmarknadsminister Anders Sundström vill också har kortare arbetstid, har jag läst. Det är bra. Skall vi ta steget nu, eller skall vi fortsätta att begrava denna fråga i ännu en utredning som utmynnar i ett enda stora jaså? Skälen för sänkt arbetstid är väldigt många. Det ger jobb. Livskvaliteten ökar, både för dem som får jobb och för dem som kan sänka sin arbetstid. Förutsättningarna för jämställdhet ökar. Barnfamiljernas möjligheter att leva som aktiva föräldrar ökar, rättvisan ökar. Om vi inte genomför en generell arbetstidsförkortning nu, kommer vissa fackförbund att gå före, och då får vi en allt orättvisare situation. Arbetsskadorna minskar, vilket Barbro Johansson kommer att tala om senare. Allting talar för att vi måste sänka arbetstiden. Vi har helt enkelt inte råd med 40-timmarsveckan. Jag skulle vilja fråga Per Unckel: Varför är ni moderater så rädda för sänkt normalarbetstid? Varför inbillar ni er att 40 timmar är det absolut optimala för eviga tider? Jag skulle vilja fråga Elving Andersson: Varför lyssnar ni inte på ert kvinnoförbund? Anne Wibble sade att tanken att dela på jobben var fruktansvärt negativ och frågade hur Anders Sundström någonsin kunde tänka en sådan tanke, men t.o.m. Folkpartiets kvinnoförbund kan det. Fru talman! I januari var 588 000 människor, dvs. 13,9 %, arbetslösa. Det var en sanslös ökning under den förra regeringens period. Hundratalet miljarder kronor har betalats ut för arbetslösheten. Man har flyttat människor från den produktiva offentliga sektorn och den produktiva privata sektorn till den improduktiva offentliga sektorn, nämligen arbetslösheten. Tvåtredjedelssamhället börjar närma sig. Det beror på en dålig arbetsmarknadspolitik. SFA har kostat Sverige skjortan. SFA står för den slokande fyrklöverns arbetsmarknadspolitik. Det skadar inte med litet ödmjukhet från de borgerliga partierna i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Lika uppblåst som Per Unckel nu låter här i talarstolen lät han i folkomröstningen om kärnkraft. Han hade fel när det gällde energiprognoserna, och han har uppenbarligen lika fel i dag. Fru talman! Vart tredje barn som börjar första klass är i någon mening allergiskt. Vi ser en fullständig explosion när det gäller allergier. Orsaken är att livsmiljön har förändrats till det sämre. Våra celler klarar helt enkelt inte av den snabbt förändrade och försämrade livsmiljön. Våra celler är utsatta för en kemisk krigföring. Maten, luften och vattnet - ja, allt - påverkas. Det gäller utemiljön och innemiljön. Det finns fukt, mögel, flytspackel som är baserat på slakteriavfall, dåliga spånplattor och främmande byggmaterial som våra celler inte klarar av att leva tillsammans med. Därför ser vi en enorm allergiexplosion. Om detta fortsätter är snart vartannat barn som börjar första klass allergiskt. Den som inte inser att detta är en varningsklocka, den som ler förnumstigt och tycker att det är larvigt, borde fundera över om vi skall lämna över ett samhälle där man bara för att kunna vistas i hus, på dagis och i skolan skall behöva bli sjuk. Det är inte rimligt. Man har byggt fort och dåligt. Man har byggt in oss i en dålig livsmiljö. Som politiker har vi ansvar för att lämna över en dräglig miljö till våra barn. Som människor har vi ingen moralisk rätt att tvinga in dem i en livsmiljö som leder till att de blir sjuka. Därför är jag mycket glad över att det finns en majoritet i denna kammare som vill satsa rejält på allergisanering, precis som de två partier som står bakom det som jag också sade i valrörelsen. I Dagens Nyheter i onsdags välkomnar byggentreprenörerna en satsning. Man menar att satsningen nu kommer i exakt rätt tid, innan byggandet får en släng av konjunkturuppsvinget. Ekonomer på Kommunförbundet har i andra tidningar uttalat sig och välkomnat bidraget. Nu när det finns resurser kan alla vilande projekt äntligen komma i gång. Det kändes också bra att under partiledardebatten höra Ingvar Carlsson betona vikten av en stor allergisanering och stötta den rejäla miljösatsning som är på väg att genomföras i Sverige. Den är faktiskt historisk. Med den satsningen kan vi kombinera en bra miljö med jobb. Det som ger allra flest jobb i den nya arbetsmarknadspolitiken är faktiskt miljösatsningarna.

Fru talman! Dagens debatt skall enligt debattordningen handla om sysselsättningsfrågor. Den rubriksättningen skulle kunna tyda på att sysselsättning uppfattas som ett fristående ämne som är frikopplat från näringspolitik, arbetsrätt, skattetryck på arbete och fristående från hur makthavarna över huvud taget behandlar företagare och företag. Sanningen är ju att sysselsättningen i det privata näringslivet står och faller med den ekonomiska politiken, det allmänna företagarklimatet och inte minst med tillväxttakten i ekonomin. Det allvarliga för Sverige och för de arbetslösa är att regeringen tycks fortsätta tro att man kan behandla företagarna och företagen hur som helst och samtidigt se arbetslösheten sjunka genom s.k. aktiva åtgärder som är finansierade över statens budget. Gudrun Schyman, genomför med en nästan scoutaktig entusiasm och en häpnadsväckande aningslöshet dessa ideologiska återställare som direkt motarbetar företagande och sysselsättning. Denna politik är dessutom grundad på en imponerande mängd motsägelser. Med ena handen lägger man 30 miljarder i straffskatt på arbete; med andra handen sänker man selektivt samma skatt med 5 miljarder. Med ena handen lägger man på en 30-procentig straffskatt på riskvilligt sparande; med andra handen utreder man en riktad sänkning av just riskkapitalbeskattningen. Med ena handen återinför man en rigid och, enligt näringsministern i onsdagens näringspolitiska debatt, betongaktig arbetsrätt; med andra handen skall man nu i nåder titta på vissa lättnader även i detta beslut. Detta är varken någon långsiktighet, stabilitet eller konsekvens som inbjuder till investeringar och fasta nyanställningar. Det är inte undra på att den politiken driver fram mystiska förslag som RAS och NYS och allt vad de kallas för att locka företagen att anställa den personal som de trots allt behöver. Många av oss trodde att detta nu låg bakom oss, att detta tillhörde höstens rituella offrande på vänstersamarbetets altare. Men så var det icke. Regeringen tänker tydligen fortsätta med den här politiken trots förödande kritik från alla experter och berörda. De närmast berörda, företagarna själva, vill inte ha detta RAS-stöd. De vill hellre se de 7 miljarderna som en amortering på statsskulden. Det skulle därmed få ner räntorna och öka förutsättningarna för investeringarna. Den ansvarige myndighetschefen, Göte Bernhardsson, anser att de 5 RAS-miljarderna kanske bara ger 5 000 nya jobb. Deras åsikter väger tydligen lätt i förhållande till de underbara kompromisserna i natten med Birger Schlaug, Eva Goës och Fru talman! Alla vet att den här uppgörelsen hade ett dubbelt och föga ädelt syfte, nämligen att dels rädda ansiktet på den med rätta sönderkritiserade arbetsmarknadsministern, dels få in Miljöpartiet i det politiska etablissemangets salonger. Detta, fru talman, torde vara den dyrbaraste ansiktslyftning som hittills har bekostats av de svenska skattebetalarna. Det är värt att begrunda att varje svenskt hushåll i dag skull ha haft ca 140 000 kr mer i inkomst per år om Sverige sedan 1970 hade haft samma ekonomiska tillväxt som genomsnittet av OECD-länderna. Det skulle ha medfört en avsevärt lägre arbetslöshet, högre privat konsumtion, bättre offentlig service och bättre statsfinanser. Detta borde Anders Sundström tänka på när han t.ex. gör motstånd mot en modern och mer flexibel arbetsrätt. Kronan på verket är trots allt Anders Sundströms helt misslyckade arbetsmarknadspolitik som utöver de ofinansierade excesserna med Miljöpartiet och ett antal nya benämningar på åtgärder som infördes av den förra regeringen inte bjuder på några konstruktiva eller hållbara tankar. Det är tvärtom, som flera av de tidigare talarna förtjänstfullt har beskrivit. Denna politik, fru talman, är en ganska djärv spekulation i väljarnas korta minne, särskilt om man ställer den i kontrast till de löften som socialdemokraterna gick ut med i valrörelsen. Arbetslösheten skulle halveras till 1995. I onsdags kom, som sagt, regeringens egen långtidsutredning och synade överbuden. Det kan ta 15 år att uppnå den här målsättningen, dvs. till det magiska årtalet 2010. Men, Anders Sundström, det kommer enligt er egen långtidsutredning aldrig att gå med den arbetsmarknadspolitik som regeringen har lagt fram. Sedan var det löftet om de närmast omedelbara 90 000 nya jobb och 30 000 nya utbildningsplatser efter valet. Det löftet har ju nu devalverats i ett pressmeddelande från departementet den 6 februari till 70 000. I går spådde en som verkligen på erfarenhetens grund borde veta vad han talar om, AMS chefen Bernhardsson, att det kanske bara blir 5 000 i år. Det är kanske mot den bakgrunden man skall se ett uttalande av Anders Sundström i Aftonbladet i veckan att ingen annan arbetsmarknadsminister före honom uträttat så mycket på så kort tid. Jag tycker det är ett fantastiskt och minnesvärt uttalande. Sedan var det löftet om att ungdomar inte skall behöva vara arbetslösa mer än 100 dagar. Det svenska ungdomar hittills märkt av den nya arbetsmarknadspolitiken är att Anders Sundström i skön förening med Göran Persson tänker konfiskera de i laga ordning inbetalade avgifterna till a-kassan från alla människor under 20 år. Dessa vallöften framstår i dag framför allt som synnerligen angelägna fall för konsumentombudsmannen. Sysselsättningen var socialdemokraternas paradnummer i valrörelsen. Vad denna misslyckade politik efter fyra månader i funktion skulle behöva mer än något annat är en haverikommission och en helt ny inriktning. Visst behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik som hävdar arbetslinjen i det ekonomiska läge som Sverige nu befinner sig i efter den djupa lågkonjunkturen och närmare 25 år av en felaktig ekonomisk politik. Vi kristdemokrater har också lagt fram ett alternativ till regeringens arbetsmarknadspolitik. Där utvecklar vi vår syn på både generella åtgärder och riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag skall återkomma till dem i ett senare anförande. En långsiktig och ambitiös satsning på utbildning, kompetensutveckling och forskning är nödvändig för att få fart på kvalificerad tjänsteproduktion. De nuvarande mycket höga skattekilarna på arbete förhindrar effektivt tillkomsten av nya jobb. Här krävs en generell och långsiktig sänkning av arbetsgivaravgifterna som vi kristdemokrater föreslår och finansierar i kombination med en höjning av skatter på miljöfarliga utsläpp och avfall, s.k. skatteväxling för både fler jobb och bättre miljö. Hushållssektorn är en annan del av den samlade ekonomin som är outvecklad när det gäller privata tjänster. Vi tror att en s.k. ungdomsskattsedel skulle kunna skapa många nya ungdomsjobb i den här sektorn, om ungdomar under 25 år skulle få möjligheten att starta egna företag med en speciell skattsedel som berättigar till betydligt lägre arbetsgivar och egenavgifter på utförda hushållstjänster. Men det centrala är att det förs en ekonomisk politik som leder till att företag vågar och kan satsa på expansion. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna syftar till att utveckla marknader där tjänsterna verkligen efterfrågas. Vad som nu krävs, fru talman, är en bred parlamentarisk uppslutning kring ett nationellt räddningsprogram bortom budgetsaneringen och de aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi kristdemokrater föreslår därför i vår budgetmotion att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommission för ett långsiktigt hållbart ekonomiskt alternativ för tillväxt och därmed lägger grunden för en låg arbetslöshet.

Fru talman! Jag läste i går kväll en bok skriven av ett antal arbetslösa. Där skrev en kvinna som heter Carina så här: "Jag vaknar alldeles genomblöt. Återigen den där ångesten. Mardrömmarna och rädslan försvinner aldrig. Skammen över att gå arbetslös mal i mitt huvud. Dagarna löper i takt med nätterna. Verkligheten är långt borta. Ändå alltför nära." Dagens debatt handlar om sysselsättningspolitik. Den handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, om ekonomiska effekter och incitament, om volymer, statistik och konsekvenser. Men vi får aldrig glömma att bakom alla dessa teoretiska resonemang döljer sig alltid människor, av kött och blod, som har förmåga att skapa någonting nytt, att vara kreativa - människor som riskerar att bli berövade sina drömmar om ett gott liv, människor som Carina. Det är oerhört viktigt att vi som är här i dag tänker på Carina och alla de andra kvinnor och män som just nu går arbetslösa. Vi får inte fastna i retoriken, i pajkastningen som knappast påverkar verkligheten utanför det här huset. Skall man beskriva Sverige i dag är det två samhällen man ser. Å ena sidan ett Sverige med massarbetslöshet som fortfarande griper sig kvar i vårt land. I Karlskrona har 130 tjänstemän och arbetare varslats om uppsägning. I Jämtlande finns en växande oro för länets framtid. Fortfarande går mer än 300 000 människor arbetslösa och fortfarande mer än 200 000 människor i olika former av åtgärder. Vi möter dem varje dag - de som förlorade jobben, de som aldrig fick chansen att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Å andra sidan har vi optimismen och framtidstron. Sakta men säkert återvänder hos människor och företag tron på att det ändå går att göra något. Med konjunkturuppgången följer också ljuspunkter och ser vi möjligheter. Vi ser det i platsannonserna. Vi hör det i radion, från Gislaved och Gnosjö, vi läser om det i tidningarna när konsultföretaget VBB anställer 200 personer. Vi möter det när Saab och Volvo nu investerar i ny bilproduktion, och jag märker det hemma i Norrbotten när LKAB bygger nytt kulsinterverk. Exemplen är många fler. Vart och ett av dem är viktigt. De visar att det finns hopp och framtidstro. Men vi får inte låta bara den ena bilden bli det vi beskriver. De finns där bägge två. I onsdags presenterade Långtidsutredningen sin rapport. Hotet i utredningen, som någon av talarna varit inne på, är att vi under lång tid skall leva med mycket hög arbetslöshet, att den situation vi gick in i kommer att bli väldigt svår att komma ur. Det jag fäste mig vid i utredningen är att den arbetsmarknadspolitik som har gällt i Sverige till i dag måste läggas om. Den kritiseras av Långtidsutredningen, som säger att det krävs mer av aktivitet och mindre av passivitet. Det är just den insikten som har varit utgångspunkten för det handlingsprogram mot arbetslösheten som Långtidsutredningen har lagt fram. Arbetsmarknadspolitiken skall vara mera aktiv, mindre passiv. Det skall vara mera flexibilitet och kompetens, allt för att understödja tillväxten och samtidigt ge stöd till de grupper som har det särskilt svårt att få ett jobb. Ni känner alla handlingsprogrammet. Ni vet att i handlingsprogrammet vill vi lyfta från passivitet till näringspolitik för att få fler företag och fler företagare. Ni vet att vi vill lyfta från passivitet till nya jobb i näringslivet genom att åstadkomma nyanställningar i hela näringslivet. Ni vet att vi vill satsa mer på kompetens och kunnande. Ja, vi vill t.o.m. använda arbetsmarknadspolitiska resurser för att få ut mer naturvetenskap och teknik, vilket Per Unckel kritiserar. Programmet har ett brett stöd, men på ett område går meningarna isär. Det gäller förslaget om ett riktat anställningsstöd. Men även där finns det många som vågar tänka nytt, också bland dem som inte brukar ge socialdemokraterna sitt stöd. Nerikes Allehanda skriver att "kritiken mot nyanställningsstödet har varit överdriven och delvis kommit sig av att andra partier behövt miljarderna för att lappa ihop sina ansträngda budgetalternativ". Sydsvenskan skriver att "moderaterna och folkpartiet har missat vad som gör Sundströms förslag intressanta - att en socialdemokratisk regering är beredd att medverka till en kraftig expansion av den privata sektorn". Tittar vi ut från Sverige över Europa, finner vi den typen av åtgärder även i andra länder. En person som borde stå Per Unckel nära, Jacques Chirac, presidentkandidat i Frankrike, föreslår ett liknande anställningsstöd som det vi nu vill införa i Sverige. På Dagens Nyheters debattsida skriver Torbjörn Ek och Sören Andersson att det finns starka skäl för att införa en anställningsrabatt. Deras modell skiljer sig från vår, men grundtanken är densamma. Så ser det ut i andra europeiska länder, t.ex. Irland och Belgien. Jag tycker att det är roligt att det finns de som vågar tänka nytt, de som vågar bryta upp från den gamla arbetsmarknadspolitiken och ge sig in i något nytt. Det känns stimulerande. Vi har nu kommit överens med Miljöpartiet. Vi har hittat en form som har parlamentariskt stöd. Nu gäller det, för att tala med Torbjörn Eks och Sören Anderssons språk i debattartikeln, att "visa litet jävlar anamma och satsa på resultat i stället för form". Fru talman! Vi har nu hört de borgerliga företrädarna i debatten klaga över regeringens politik. Jag tycker att man bör vara litet försiktig när man kritiserar. Kom ihåg att det var under era regeringsår som statsskulden fördubblades, arbetslösheten tredubblades, långtidsarbetslösheten femdubblades och budgetunderskottet sexdubblades. Finns det inte anledning att med det betyget vara litet ödmjuk när man recenserar en socialdemokratisk regering? Under våra fyra månader har vi hittills presterat det mest ambitiösa handlingsprogrammet mot arbetslösheten. Det mesta tyder på att vi kommer att få igenom förslaget utan några väsentliga förändringar. Det är inget dåligt resultat av en minoritetsregering. Er huvudsakliga kritik mot regeringens arbetsmarknadspolitik går ut på att vi gör för mycket för att bekämpa arbetslösheten, att vi satsar för hårt. Det som är mest slående när jag läser den borgerliga oppositionens sysselsättningsmotioner är avsaknaden av nya idéer. Väst är som vanligt Moderaterna. I stället för aktiv arbetsmarknadspolitik föreslår Moderaterna gammal högerpolitik. Ni föreslår sänkta ungdomslöner, pigavdrag och en fullständig uppluckring av skyddet för arbetstagarna. Den moderata motionen, som jag ser det, innehåller bara gammal skåpmat. Ni går t.o.m. så långt att ni ifrågasätter de regler om kollektivavtal som drogs upp på svensk arbetsmarknad för snart 100 år sedan. Ni börjar prata om individuella avtal. Det är gammalt! Det är unket, Unckel! Ni moderater lutar er på en politik hämtad från seklets början. Ni är fulla med retoriska utfall mot regeringen. Men ni kommer i verklig mening med ingenting nytt. Det är i verklig mening gammalt. Jag konstaterade samma sak när jag lyssnade på Elving Andersson. Vad sade han? Vad kom han med som var djärvt och nytt för att komma ur den svåra situation som Sverige befinner sig i? Ingenting. Han kritiserade flyttbidraget, dvs. det flyttbidrag som berör ett tiotal personer i mitt hemlän. Är det det som oroar, Elving Andersson? Eller är det att Botniabanan har fått stryka på foten? Såvitt jag vet har hittills inget beslut fattats om att bygga någon Botniabana. Jag har som länspolitiker argumenterat för Botniabanan i många år. Men det finns inget sådant beslut. Det fattades inget sådant under den föregående perioden. När jag lyssnade på Anne Wibble fann jag att mycket av det hon sade var intressant. Det är fråga om just att vi måste bryta upp och få arbetsmarknadspolitiken mer inriktad på att vara aktiv, att få folk ut i arbete, att förhindra flaskhalsen. Men min fråga till Anne Wibble är följande: Har Anne Wibble läst Folkpartiets kommittémotion? I den motionen föreslår ni inget nytt, utan ni föreslår faktiskt mer av åtgärder. Det är fråga om åtgärder som Anne Wibble så föraktfullt kritiserade i talarstolen. Jag gillade det Anne Wibble sade om att byta linje och våga nytt. Övertyga nu dem som skriver kommittémotionerna att ansluta sig till det som sades i talarstolen. Mats Odell ägnade oerhört mycket tid åt att prata om mig och min person, litet roliga kommentarer. Så sade han efter sina tio minuter att han skulle återkomma med nya idéer senare. Ni har haft 60 minuter på er i oppositionen att prata om era nya idéer. Hur många minuter har ni ägnat er åt detta egentligen, Mats Odell? Nästa gång Mats Odell går upp i talarstolen skall han i stället för att göra sig rolig över min person prata om sina nya idéer. Regeringen är en samarbetsregering. Vi är det av dubbla skäl. Vi är en minoritetsregering. Men det viktigaste motivet är den djupa krisen som Sverige befinner sig i. Vi utesluter ingen samarbetspartner. Jag är övertygad om att inför denna mandatperiod som vi just har inlett kommer vi att se många exempel på uppgörelser i Sveriges riksdag. Jag vet att den uppgift vi har framför oss inte är lätt. Inget annat land har klarat att ta sig ur massarbetslöshet sedan man väl kommit dit. Vi har nu lagt fram ett program som ger i storleksordningen 300 000 nya jobb under mandatperioden. Men det räcker inte! Även med 300 000 nya jobb är arbetslösheten alldeles för hög när vi går ur mandatperioden 1998. Vi har inte ambitionen att sitta och vänta med armarna i kors. Tvärtom! Vi vill gå vidare med nya idéer. Vi hoppas nu att få handlingsprogrammet genom riksdagen. Som det ser ut har vi goda förutsättningar att klara det. Det är det första steget. Nästa steg är att arbetsmarknadens parter bidrar med ansvarsfulla och långsiktiga avtal. Jag tycker att det finns starka skäl att vara förhoppningsfull om avtalsrörelsens utgång. Inte minst Edingruppens rapport visar att det hos arbetsmarknadens parter finns insikt om betydelsen av ansvarsfulla uppgörelser. Arbetsmarknadens parter vet mycket väl det Birger Schlaug sade, nämligen att vid diskussioner om hur resurserna skall hanteras handlar det om både reallöner, arbetstider och hur mycket som kan satsas på offentlig sektor. Jag tror emellertid att det är framför allt hos parterna som diskussionen om hur resurserna skall fördelas skall föras. Men vi kräver inte bara att det är parterna som skall ställa upp. Det gäller också näringslivet, kommunerna och alla de individer som finns i samhället som behövs för att klara massarbetslösheten. Kampen mot arbetslösheten är allas ansvar och bygger på våra gemensamma ansträngningar. Fru talman! Skall vi kunna lyfta Sverige ur krisen, måste vi ha modet att våga nya vägar. Det finns ingen enda vägens politik. Allvaret i krisen tvingar oss ut på tidigare oprövade stigar. Nu handlar det om vårt samlade mod att ta nya steg. Så skall vi pressa ned arbetslösheten. Ingen arbetsuppgift är viktigare.